Fru talman! Rune Gustavsson har frågat mig vilka möjligheter som jag ser att skapa alternativa sysselsättningsmöjligheter i de orter som drabbas av de aviserade strukturella åtgärderna inom Södra Skogsägarna AB. Eric Rejdnell har frågat mig dels vilken inställning jag har till Södra Skogsägarna AB:s planer på att avveckla verksamheten vid fem bruk inom dess verksamhetsområde, dels om jag delar uppfattningen att Emsfors bruk bör bedömas fristående från koncernen i övrigt med tanke på gjorda investeringar i ett utvecklingsprojekt, som på sikt kan bedömas som lönsamt. Margot Håkansson har frågat mig dels vilken inställning jag har till avvecklingen av fem bruk inom Södra Skogsägarnas koncern, dels vad jag kan göra för Olofström om ytterligare ca 85 personer från orten blir arbetslösa genom nedläggning av Fridafors bruk, dels om staten inte har ett socialt och ekonomiskt ansvar i en koncern, där staten äger 40 90 av aktierna. Kjell Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att rädda sys: Bertil Måbrink har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att rädda jobben i Lessebo, Delary, Fridafors, Göta och Emsfors. Birger Rosqvist har frågat mig dels om regeringen anser att bruksenheter som satsar på förnyelse och produktutveckling bör få en rejäl chans, dels om regeringen är villig att medverka till en fortsatt produktion vid Emsfors bruk. Jag besvarar interpellationerna och frågorna i ett sammanhang. ekonomisk förening, nya aktier för 180 milj.kr. Syftet var bl.a. att ge företaget finansiella förutsättningar att genomföra nödvändiga strukturoch effektiviseringsåtgärder för att stärka företagets långsiktiga konkurrenskraft och åstadkomma lönsamhet i verksamheten. Riksdagen uttalade vid nämnda tillfälle att det var utomordentligt angeläget att företagsledningen snabbt tog itu med den strukturella och finansiella rekonstruktion som bedömdes nödvändig för att företaget skulle kunna erbjuda en trygg sysselsättning för sina anställda. Riksdagen utgick från att man i detta arbete tog med i beräkningarna effekter som uppkommer för sysselsättning och regional utveckling på berörda orter men erinrade om att nedläggningar av vissa enheter inte kunde uteslutas som nödvändiga inslag i en fortgående strukturförändring inom skogsindustrin. De av styrelsen för Södra Skogsägarna AB nu framlagda planerna avseende verksamhetsinskränkningar vid fem av företagets driftenheter bör ses mot denna bakgrund. Låt mig emellertid först framhålla att något beslut om nedläggning av verksamheten vid de aktuella enheterna ännu inte har fattats. Styrelsen har endast beslutat om att inleda MBL-förhandlingar avseende verksamhetsinskränkningar. Vid dessa MBL-förhandlingar torde företagsledningen tillsammans med de fackliga organisationerna komma att diskutera bl.a. alternativa möjligheter till struktureringsåtgärder inom företaget. Vi vet sålunda i dag inte vilka strukturförändringar företaget kan komma att genomföra. Vi vet heller inte i vilken omfattning framtida sysselsättningsproblem kan uppstå. Det är sålunda för tidigt att nu diskutera eventuella behov av konkreta sysselsättningsstödjande insatser. Jag vill emellertid med anledning av de till mig ställda frågorna allmänt framhålla följande. Ett avgörande motiv för det statliga engagemanget i Södra Skogsägarna AB var omsorgen om sysselsättningen och utvecklingen på de orter som nu är beroende av företaget. En långsiktig sysselsättningstrygghet förutsätter emellertid att en omstrukturering och rekonstruktion av företaget sker. Jag bedömer det som ofrånkomligt att det härvidlag på kort sikt kan uppstå vissa sysselsättningsproblem. Nödvändiga struktureringsåtgärder bör emellertid inte förhindras. Uppkomna problem bör lösas på annat sätt. Här vilar ett ansvar såväl på företaget som på samhället. Enligt konsortialavtalet mellan delägarna i Södra Skogsägarna AB skall avtalsparterna verka för att företagets verksamhet bedrivs efter affärsmässiga grunder. Syftet är att åstadkomma en långsiktig konkurrenskraft, lönsamhet och konsolidering och därmed tryggad sysselsättning. Det ankommer på styrelsen i företaget att tillse att sådana åtgärder vidtas att detta syfte kan uppnås. Härvidlag gäller samma förutsättningar för Södra Skogsägarna AB som för andra företag. Bland åtgärderna kan ligga att vidta verksamhetsinskränkningar i den omfattning och på det sätt styrelsen finner nödvändigt. Någon formell möjlighet för mig eller regeringen att ingripa mot styrelsens beslut finns inte. Jag utgår emellertid från att företaget liksom andra företag i motsvarande situation aktivt medverkar till att lösa uppkomna sysselsättningsproblem. Samhället har i sin tur ett övergripande ansvar för att den successiva omstruktureringen av svensk industri genomförs på ett socialt acceptabelt sätt. Det förbättrade allmänna sysselsättningsläget i landet torde kunna ge goda förutsättningar för att klara eventuella uppkommande omställningsproblem på arbetsmarknaden. Förhållandena är enligt min bedömning bättre nu än de var för bara några år sedan. Det finns skäl att nu särskilt beakta möjligheterna till yrkesmässig rörlighet genom att effektivt utnyttja befintliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder för utbildning och arbetsförmedling som komplement till företagets egna insatser. Enligt vad jag inhämtat har länsmyndigheterna redan i dag en god beredskap, och insatser bör kunna sättas in i nödvändig omfattning.

Fru talman! Jag tackar industriministern för svaret. Tyvärr sprider det inte så mycket ljus i det vintermörker som vilar över de samhällen och bygder som drabbas, om Södra Skogsägarnas aviserade industrinedläggningar skulle bli verklighet. Det här är viktiga regionalpolitiska frågor. Företagen är i regel belägna i glesbygdskommuner, där alternativa sysselsättningsmöjligheter saknas. Jag vill inleda med att anlägga några principiella synpunkter på det regionalpolitiska arbetet. Under en följd av år har vi från centerns sida drivit kravet på att eftersatta regioner skulle stödjas genom bl.a. regionaloch näringspolitiska insatser i syfte att trygga överlevnadsmöjligheterna för dessa bygder. Vår politik har syftat till att sprida sysselsättningstillfällena rättvist över landet. Vi har hårt kritiserat den flyttlasspolitik som bedrevs av såväl socialdemokraterna som traditionella förespråkare för en ren marknadsekonomi, med avfolkning av glesbygder och koncentration av befolkningen till storstadsregioner som följd, en utveckling som framför allt gick ut över skogslänen. Den faktiska utvecklingen gav oss rätt och tvingade efter hand regeringen att vidta åtgärder i syfte att stoppa utarmningen av skogslänen. Dessa åtgärder neutraliserades dock ofta av den dåvarande politiken som bedrevs på andra områden. De insatser man gjorde från samhällets sida var även geografiskt avgränsade, och jag vill säga att det utan tvivel var riktigt då. De regionalpolitiska insatser som genomförts under det senaste decenniet har dock medfört att exempelvis kuststäder i Norrland fått en relativt gynnsam utveckling i jämförelse med vissa kommuner i Sydoch Mellansverige, vilka ej har möjligheter att erhålla regionalpolitiskt stöd. Det regionalpolitiska beslut som togs i våras innebar emellertid att man slentrianmässigt övertog den geografiskt motiverade inplaceringen av kommuner i stödområden, dvs. en indelning som inte längre motsvarar de verkliga regionalpolitiska behoven. Från centerns sida kritiserade vi detta och krävde att en översyn av stödområdessystemet skulle ske. I regeringsförklaringen aviseras även att en sådan skall komma till stånd. För en decentralistisk regionalpolitik är det grundläggande att samhällets insatser kan baseras på kriterier som tar hänsyn till de problem som finns i olika kommuner oavsett geografisk belägenhet. Vi måste så att säga få en problemanpassad regionalpolitik där olika kriterier, såsom befolkningsutveckling, arbetslöshet sedd över en längre period, åldersstruktur och näringsstruktur, bestämmer kommunens inplacering i stödområdesklass. Med det system vi har i dag erhåller exempelvis vissa mycket expansiva kommuner efter den norrländska kusten ett avsevärt regionalpolitiskt stöd, medan hårt drabbade kommuner i Sydoch Mellansverige ej har några möjligheter att komma i åtnjutande av sådant stöd. Det skall givetvis understrykas att vi i Sydsverige i många fall har bättre infrastrukturella förutsättningar att klara företagsnedläggningar och strukturomdaningar genom den vanligen mera differentierade arbetsmarknaden och de möjligheter till pendling som finns. Exempelvis var anställningsgarantin för varvsarbetare på orter i Västsverige ett regionalpolitiskt svek mot betydligt värre drabbade regioner med betydligt sämre förutsättningar att klara företagsnedläggningar. Vi skall här i dag diskutera händelser som understryker behovet av att nya kriterier för ett regionalpolitiskt stöd införs. Problemen för skogsindustrin är välkända, och Södra Skogsägarnas aviserade nedläggning av fem enheter kan kanske försvaras ur företagsekonomisk synpunkt. Industriministern ger i sitt svar en kortfattad redovisning av orsaken till att staten gick in som delägare i Södra Skogsägarna. Industriministern anknyter i sitt svar till riksdagens uttalande i samband med beslutet om statens aktieteckning i våras. I anledning av vad industriministern säger i sitt svar beträffande de regionalpolitiska effekterna av strukturella förändringar så finner jag att riksdagen i sitt uttalande fäster betydligt större vikt vid de regionalpolitiska effekterna än vad som framgår av det svar industriministern har lämnat. Riksdagen uttalade bl.a. följande: ”Syftet med det statliga engagemanget är att göra det möjligt att skapa stabilitet och framtida lönsamhet i verksamheten och härigenom trygga sysselsättningen. Detta ställer krav på en aktiv medverkan från alla parter.

Och statens representanter i Södra Skogsägarna kan som företrädare för samhället inte vifta bort de starka uttalanden av riksdagen som ligger till grund för beslutet om aktieteckningen. Men i de nu framlagda planerna på nedläggningar och driftsinskränkningar är det svårt att spåra något av regionalpolitiskt tänkande och hänsynstagande från Södra Skogsägarnas sida. Detta gäller flera län. I det län jag representerar finns tre av företagsenheterna, nämligen Delary, Fridafors och Lessebo. Det samhälle som skulle drabbas hårdast i Kronobergs län, om skogsägarnas planer skulle bli verklighet, är Fridafors— ett samhälle som skulle raderas ut om planerna sätts i verket. Detta står enligt min mening inte i överensstämmelse med riksdagens uttalade mening, och jag har svårt att förstå att industriministern kan åse en sådan utveckling utan att vidta några åtgärder. Om det skulle vara så att det är de rent företagsekonomiska bedömningarna i ett visst läge som får fälla avgörandet, så kommer detta givetvis att få samhällsekonomiska och sociala konsekvenser som är mångdubbelt större mätt i ekonomiska mått. Därtill kommer icke mätbara mänskliga problem. Jag skall i första hand uppehålla mig vid Fridaforsfabriken och situationen där, eftersom den fabriken är den hårdast drabbade. Fridafors är ett litet samhälle med bortåt 400 personer, beläget vid Blekingegränsen i Tingsryds kommun i Kronobergs län. Vid bruket är drygt 350 personer anställda. Av dessa är drygt 100 bosatta i Blekinge län. En nedläggning av Fridaforsfabriken skulle innebära, som jag sade, en utradering av en hel bygd inom en glesbygdskommun. I sitt svar säger industriministern: ”Det förbättrade allmänna sysselsättningsläget i landet torde kunna ge goda förutsättningar för att klara eventuella uppkommande omställningsproblem på arbetsmarknaden. Förhållandena är enligt min bedömning bättre nu än de var för bara några år sedan. Det finns skäl att nu särskilt beakta möjligheterna till yrkesmässig rörlighet genom att effektivt utnyttja befintliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder för utbildning och arbetsförmedling som komplement till företagets egna insatser.” De nu aktuella företagen är till stor del belägna på orter där det tidigare varit otillfredsställande arbetsmarknad, inte minst beroende på ensidigheten i näringslivet. Fridafors har inte något alternativ. När industriministern talar om yrkesmässig rörlighet så är det inte relevant i detta sammanhang. Det blir i så fall geografisk rörlighet, och det är inte acceptabelt ur regionalpolitisk synpunkt. Länsstyrelsen i G län har i en studie om lokala arbetsmarknader för skogsindustriorterna i G län sagt att Fridafors förefaller ”vara den ort som skulle drabbas hårdast vid en nedläggning. Arbetsstället är relativt stort och ligger på en liten ort.

Eftersom det inte har varit möjligt att återta dessa förlorade marknadsandelar, bl.a. på grund av höga kvalitetskrav, har utvecklingsarbetet inriktats på att finna ersättningsprodukter som inte kräver stora investeringar. Detta utvecklingsarbete har under den gångna sommaren gett till resultat att ett nytt produktsortiment kunnat tas fram. Dessa ansträngningar har lett till mycket positiva resultat, och det har kommit till min vetskap att man har tagit fram en vattenoch fettresistent pappkartong, en produkt som redan väckt intresse utomlands. Denna produkt har i förra veckan testats med mycket gott resultat, och den har bl.a. även den fördelen att den kan köras direkt färdig i en pappersmaskin. Enligt uppgifter har denna produkt, som kallas Fridafors FF, inte varit föremål för teknisk och ekonomisk utvärdering av den konsult som Södra Skogsägarna har anlitat för genomgång av brukets förutsättningar. Därtill är att säga att Fridafors bruk använder inte mindre än 70 96 returfiber i sin råvarukonsumtion, dvs. att argumentet om brist på vedråvara är tveksamt när det gäller Fridafors bruk. Årsförbrukningen av massaved i Fridafors bruk uppgår till ca 20 000 m? eller ca 1 96 av årsbehovet vid Mörrums bruk. Men en nedläggning av Fridafors bruk skulle få betydande konsekvenser på andra verksamheter inom och utanför Tingsryds kommun. Detsamma gäller naturligtvis även för de övriga bruksorter som är berörda. Jag kan när det gäller Tingsryds kommun nämna att Värends lastbilscentral med 45 bilar räknar med att 25 20 av omsättningen kommer från transporterna åt bruket. Vårdanstalten Ryds Brunn utför spikning av emballage för 800 000 kr., och diverse mindre verkstäder faktureras icke obetydliga belopp. Sedan kommer, utanför kommunen, en lådfabrik med 21 anställda i östra delen av länet. Fridafors beställningar utgör 12 96 av omsättningen. Svenska Lim i Landskrona, med 30 anställda, levererar lim till klistringen. Fridafors beställningar utgör 25 96 av det företagets omsättning, och företagets existens hänger på Fridafors fortlevnad, enligt uppgift. Skogsgårdhs AB bedriver reguljär linjetrafik mellan Fridafors och Kyrkhult, och linjen trafikeras av arbetare. De här uppgifterna om leverantörer är inte fullständiga. Ca ett 40-tal leverantörer är knutna till Fridafors. Med den strukturella omvandling vi har i vårt land på flera områden är det helt naturligt ett samhällsintresse att vi tar till vara varje ny idé för att skapa möjligheter till nya produkter, utveckla tidigare produkter osv. Vi har inte råd att underlåta att följa upp ett projekt av det slag som nu tagits fram i Fridafors. De personer på Fridafors vilka lagt ner ett uppoffrande och betydelsfullt arbete på att rädda bruket, bl.a. genom ny produktframställning, räknar med att under två år kunna utveckla dessa produkter så att bruket kan ge godtagbart ekonomiskt resultat. Man beräknar att utvecklingskostnaderna är 3-6 milj.kr. under vartdera av de två åren. Men vad är dessa belopp mot de kostnader för samhället som skulle uppstå om bruket måste läggas ned? Jag vill med anledning av utvecklingen av den här nya produkten fråga industriministern hur han ser på möjligheterna att medverka till att Södra Skogsägarna skapar en fond för produktutveckling inom berörda industrier, en fond som under de närmaste åren kunde gå in med förlusttäckningsbidrag. Vill industriministern medverka till detta för statens del? Jag vill också säga att kommunerna helt naturligt är aktiva på detta område -— som regel är det glesbygdskommuner det gäller. Tingsryds kommun, exempelvis, har i en skrivelse hävdat: Enheten Fridafors har flest anställda av de enheter som berörs av nedläggningsbeslutet, samtidigt som denna enhet uppvisar den minsta förlusten. Fridafors bruk behöver tid för att introducera sina nya produkter på marknaden. Lyckas introduktionen på marknaden beräknas fabriken ge lönsamhet. Med tanke på att denna region har mycket svårt att klara en sådan nedläggning måste Fridafors bruk drivas vidare tills en utvärdering kan göras av de nya produkterna och deras lönsamhet. Eventuella insatser från statens sida, fortsätter kommunen, skall ses mot de ekonomiska och sociala konsekvenser som en nedläggning får för regionen och mot de insatser på 500 milj.kr. som staten redan gjort. Tingsryds kommun hemställer därför om att driften vid Fridafors bruk får fortsätta med vidareutveckling av de nya produkterna med förväntad lönsamhet och att erforderliga utredningar härom omedelbart verkställs. Fru talman! Slutligen vill jag framföra några synpunkter som sällan kommer med när ekonomiska kalkyler görs upp men som bör väga tungt på företagens plussida. Jag syftar på det positiva som ligger i att de anställda — ja, hela bygden — engagerar sig, såsom nu sker i Fridafors och även på andra orter, för att det företag som ger bygden liv och arbete även i framtiden skall kunna utvecklas och ge människorna sysselsättning. I en tid när det personliga ansvaret och engagemanget inte alltid är vad det borde vara är det viktigt att vi tar till vara det värde som ligger i att människor kämpar och inte ger upp. Det skulle vara olyckligt om samhället inte toge till vara detta engagemang, det ansvar för bygden och för den verksamhet som ger dem arbete vilket ligger i att de själva aktivt vill medverka för att skapa trygghet för sig själva och sin omgivning. Dessa människor har inte sprungit till samhället och tiggt om hjälp. De kräver att få arbeta, att få göra sin insats i samhället. Här finns en inneboende kraft, en resurs som vi inte har råd att kasta bort.

Fru talman! Jag vill först tacka för svaret på en av de frågor jag ställt i min interpellation till industriminister Åsling och som nu besvaras tillsammans med en del andra interpellationer och frågor om Södra Skogsägarnas verksamhet och dess planer. Det var helt avsiktligt jag tackade för svaret på en av frågorna, eftersom statsrådet antingen glömt eller helt medvetet avstått från att svara på min andra fråga. Jag hoppas att statsrådet rättar till misstaget och även kommer att beröra den frågan, som många med mig väntar ett svar på. När riksdagen för ett halvår sedan behandlade propositionen 1978 79:61 rådde det inga delade meningar i denna kammare om att staten skulle gå in i Södra Skogsägarna med aktiekapital. Givetvis diskuterades även andra lösningar både i och utanför detta hus, men i beslutet rådde det enighet vad det gäller statens engagemang. Syftet var ju, som statsrådet också påpekar i sitt svar här i dag, att ge företaget finansiella förutsättningar att genomföra nödvändiga strukturoch effektiviseringsåtgärder för att stärka företagets långsiktiga konkurrenskraft och åstadkomma lönsamhet i verksamheten. Men utskottet uttalade också, som Rune Gustavsson genom ett citat redan påvisat: ”Syftet med det statliga engagemanget är att göra det möjligt att skapa stabilitet och framtida lönsamhet i verksamheten och därigenom trygga sysselsättningen. Detta ställer krav på en aktiv medverkan från alla parter. Utskottet förutsätter att man vid den strukturrationalisering som bedöms nödvändig noga beaktar de samhällsekonomiska problemen så att den genomförs på ett för berörda människor och orter acceptabelt sätt.” Det här var en mycket stark skrivning som utskottet gjorde i våras. Hur skall nedläggning av en fabrik, som i vissa fall kan vara den enda industrin i ett samhälle, kunna ske på ett för berörda människor och orter acceptabelt sätt? Låt oss bara se på Fridafors. Tror statsrådet att Tingsryd och Olofström, som ligger närmast till för att ta emot alla dessa människor från Fridafors, har en chans att klara detta? Man måste förstå bitterheten hos de människor som drabbas av de här beskeden. Vad finns det kvar av ett samhälle när rationaliseringsliens baneman gått fram över ortens enda företag och tagit ifrån människorna deras chans att bo kvar på den här platsen? De personliga tragedierna blir många. Med det här menar jag inte att man alltid kan undvika nedläggningar av företag och industrier. Men man måste på ett så tidigt stadium som möjligt vidta åtgärder från alla berörda — såväl företagen som statsmakterna — för att mildra och om möjligt neutralisera de verkningar som därmed blir ett faktum. Statsrådet säger i sitt svar att de av styrelsen för Södra Skogsägarna AB nu framlagda planerna avseende verksamhetsinskränkningar vid fem av företagets driftenheter bör ses mot bakgrund av vårens riksdagsbeslut. Statsrådet Åsling framhåller också att något beslut ej fattats om nedläggning av verksamheten. Vidare heter det att styrelsen för Södra Skogsägarna endast beslutat om att inleda MBL-förhandlingar avseende verksamhetsinskränkningar. Det här måste väl ändå vara fel. Styrelsens beslut gäller väl MBL-förhandlingar om nedläggning av fyra bruk och inskränkningar i verksamheten vid Lessebo? MBL-förhandlingarna vid Göta bruk har redan strandat första dagen och gått till centrala förhandlingar. Enligt protokoll fört vid MBL-förhandlingar mellan företaget och de fackliga organisationerna vid Emsfors bruk den 27 november hade dessa förhandlingar tillkommit på begäran av de fackliga organisationerna. Man var rädd för ett beslut om nedläggning, som man befarade att styrelsen skulle fatta redan vid sitt sammanträde den 3 december. Efter vad jag vet beslöt också styrelsen vid sitt sammanträde den 3 december att man skulle uppta MBL-förhandlingar om nedläggning av bl.a. Emsfors bruk. Fru talman! Jag skall uppehålla mig vid Emsfors bruk i huvudsak eftersom jag vet att andra interpellanter kommer att ta upp andra bruk och deras problem i det här sammanhanget. Jag har redan nämnt Fridafors, men låt mig också säga ett par ord om Lessebo bruk. Det är nämligen så att vad som nu håller på att hända vid Lessebo är precis vad som hänt vid Emsfors tidigare, och det är en sak som oroar. Först lägger man ner sulfitfabriken — man bygger nytt mälteri för många nya miljoner på investeringssidan. Kommer resultatet att bli detsamma som vid Emsfors? Frågan är både berättigad och Industriminister Åsling har noga undvikit att ta ställning till eller svara på frågorna om de enskilda bruken. Han säger att företagsledningen tillsammans med de fackliga organisationerna kommer att diskutera bl.a. alternativa möjligheter till struktureringsåtgärder. Men, statsrådet Åsling, faran för att de här bruken kommer att läggas ned redan under nästkommande år är väl ändå uppenbar efter det besked som styrelsen för Södra Skogsägarna har lämnat. Det gäller ju ändå 830 årsarbetare och därmed över tusentalet individer — med deras familjer blir det åtskilligt fler. Nog är det väl tid att diskutera åtgärder? Statsrådet säger själv att han har några allmänna synpunkter med anledning av de ställda frågorna. Ja, svaret är verkligen allmänt hållet, och det tycker jag är synd. Så till Emsfors. Emsfors bruk är ett gammalt bruk — det har 250 årsjubileum, om det då finns kvar, 1981. Ändå kan man säga att bruket är relativt nytt. När Södra Skogsägarna övertog bruket från Klippans bruk år 1972 var man medveten om att det var ett gammalt och nedslitet bruk man köpte. Av miljöskäl och på grund av de kostnader miljöproblemen vid sulfitfabriken skulle ha dragit med sig för den nye ägaren beslöts att sulfitfabriken skulle läggas ned. Dessa omständigheter gjorde att man mer eller mindre tvingades till nya idéer för att kunna utarbeta ett program som kunde passa bruket på längre sikt. Statsrådet Åsling är givetvis väl förtrogen med den utveckling som varit vid Emsfors bruk alltsedan Södra Skogsägarna övertog bruket, men låt mig peka på några saker. Jag är nämligen av den uppfattningen att det inte är för tidigt att diskutera åtgärder, och då kan det vara bra att följande fakta återfinns i riksdagsprotokollet. Egentligen skulle jag vilja rekommendera en promemoria som platschefen Bengt Bölling vid Emsfors bruk har sammanställt som lämplig läsning, men jag skall bara plocka några uppgifter ur densamma. Det utvecklingsprogram som Södra Skogsägarnas styrelse beslöt att satsa pengar på i mars 1976 kom att kallas Emsforsprojektet. Programmet bestod i att genom marknadsutveckling, produktutveckling och investering i maskiner för att göra avancerat specialpapper omstrukturera det gamla och delvis nedslitna bruket till en modern enhet. BI. a. satsade man på tunnare papperskvaliteter med tanke på råvaruåtgången men också med tanke på kommande konkurrensförhållanden på både den inhemska marknaden och exportmarknaden. Investeringsbeloppen uppgick under åren 1976 och 1977 till sammanlagt ca 65 milj.kr. Den nya pappersmaskin, PM 1, som byggdes och togs i bruk för ganska exakt två år sedan, har visat sig vara helt perfekt för sitt ändamål. Marknadsutvecklingen har visat att just dessa tunna papperskvaliteter blir mer och mer efterfrågade på exportmarknaden. Man kan alltså konstatera att Emsfors bruk har utvecklats precis så som statsmakterna önskat — bruket har nämligen arbetat med vidareförädling inom landet. I det hä ammanhanget kan det vara värt att notera att Emsfors bruk av Södra Skogsägarna inte tilläts sänka och därmed anpassa priset på exportsidan under åren 1975-1977. Detta innebar att man tappade markna Av den lilla tablå som jag nu visar på filmduken framgår hurdan utvecklingen har varit. De tre första staplarna avser åren 1975, 1976 och 1977. De följande tre staplarna avser åren 1978 och 1979 samt budgeteringen för 1980. Tablån visar att brukets utveckling är på rätt väg. fr.o.m. december 1977, då den nya pappersmaskinen PM 1 togs i bruk, har man haft vissa inkörningssvårigheter. De är nu helt övervunna. I oktober 1979 nådde man nolläge ur lönsamhetssynpunkt. Den utredning Jakko Pöyrys konsultfirma i Helsingfors har gjort på uppdrag av företaget har kritiserats av bl.a. fackorganisationerna. Om kapaciteten efter inkörningsperiodens slut hade fått ligga till grund för lönsamhetskalkylerna hade resultatet med all säkerhet blivit ett annat. Om jag för ett ögonblick återgår till Böllings PM så kan vi konstatera att en inkörningstid på två år betraktas som helt normal för en ny pappersmaskin. Felet kanske är att man var för optimistisk från början på Emsfors bruk vad gäller inkörningstiden. Man får heller inte glömma att det här är fråga om flera olika kvaliteter, vilket komplicerar inkörningen. I dag kan personalen köra ett tiotal olika kvaliteter på PM 1. Jämför man med andra avancerade specialpappersmaskiner så är inkörningstiden i det här fallet fullt normal. Från såväl företagsledningen vid Emsfors bruk som fackföreningsrepresentanterna ser man med tillfredsställelse på den höga effektivitetsnivå som uppnåddes i mitten av september, vilken man också förväntar sig kunna hålla. Jag nämnde tidigare att man tappat marknadsandelar på ett katastrofalt sätt under åren 1975-1977. Man har nu en marknadsföring på framför allt exportsidan som bådar mycket gott för framtiden. Brukets speciella tygtryckspapper — HTX-papperet — är mycket efterfrågat från utlandet, inte minst på grund av att man lyckats få ner pappersvikten med upp till 25 96. Eftersom prissättningen är per ton förstår alla vad detta betyder ur konkurrenssynpunkt. Tillverkningen av tygtryckspapper är lönsam och har god efterfrågan som jag redan framhållit. Bland de nya produkter man f. n. håller på med kan nämnas, glasmellanläggspapper — flamfast papper — vidareutveckling av fettavvisande papper. Man beräknar behovet av kapital för ytterligare produktutveckling till ca 1.5 milj.kr. Därmed kommer vi osökt in på den ekonomiska biten, som tycks vara helt dominerande från företagets sida sett. Det är ganska naturligt att bruket gått med förlust de senaste åren. Det är naturligt att de stora ombyggnader som här skett också påverkat produktionen. Men den tablå jag visat här talar på sitt tydliga språk om att vi nu kan konstatera en markant resultatförbättring. Därtill är det inte oväsentligt att alla anställda i Emsfors tror på företaget. Även den aspekten var Rune Gustavsson inne på tidigare. Alla har ambitionen att göra sitt bästa — alla vill lyckas. Det vore onekligen grymt att i ett sådant läge fullfölja dödsdomen över bruket. I det MBL-protokoll jag tidigare talat om i mitt anförande finns fackets syn på utvecklingen införd. Under åren 1980 till 1982 skulle enligt dess uträkningar kassaflödet kunna vändas från 31,7 milj.kr. i minus till 5,6 milj. Nr 54 kr. i plus. Detta innebär ett ytterligare investeringsbehov på 2,7 milj.kr. under år 1980. Att i det här läget avbryta ett utvecklingsprojekt, som inte mer än hunnit fram till lönsamhetslinjen, vore verkligen synd. Emsfors bruk behöver ett par tre år ytterligare för att verkligen få visa att satsningarna här har varit riktiga.

Till saken hör att ett finskt företag hört av sig och aviserat sitt intresse för GRX-enheten, dvs. det fettavvisande papperet. Det är mot den här bakgrunden, fru talman, jag så gärna skulle vilja få svar även på min andra fråga i interpellationen. Därför ber jag att få upprepa densamma till industriminister Åsling: Delar statsrådet uppfattningen att Emsfors bruk bör bedömas fristående från koncernen i övrigt med tanke på gjorda investeringar i ett utvecklingsprojekt, som på sikt kan bedömas lönsamt?

Fru talman! Jag vill först tacka industriministern för svaret. Detta är dock på samtliga punkter väldigt allmänt hållet och har inga konkreta besked att ge på de avgörande och viktiga frågor som är ställda. De här frågorna är av stor och livsavgörande betydelse för många människor på de berörda orterna. Det är en oerhört deprimerande läsning att ta del av den PM som de anställda i Södra Skogsägarna AB har fått av sin arbetsgivare. Det verkar som om man har haft en utomstående konsult som lagt kopiepapper emellan och slutat meningarna och styckena på samma sätt. När det först gäller Emsfors bruk sägs det: ”Företagsledningen har därför kommit till den uppfattningen att verksamheten vid bruket måste upphöra. Sedan sägs det när det gäller Delary bruk: I stycket om Fridafors bruk sägs det i slutmeningen: Den sista siffran är inte riktig. Det är nu 356 årsanställda. ”Företagsledningen ser därför ingen annan möjlighet än att föreslå 1 styrelsen att bruket måste avvecklas. Det är en utomstående konsult som gjort dessa bedömningar, och de anställda vid företagen har väl haft ytterst små möjligheter att påverka dem. De anställda vid många av de här bruken har en annan uppfattning än konsulten. Den 19 november slog bomben ner på fem bruksorter. På fyra av dem innebar förslaget en total nedläggning och i Lessebo en nedläggning av sulfitproduktionen. Man behöver inte vara begåvad med något övermått av fantasi för att kunna sätta sig in i all den oro, hopplöshet, förtvivlan, ilska och trots som har fyllt människorna på dessa orter under en månads tid och som givetvis gör det även fortsättningsvis. Jag tror att problemen är stora på många av orterna. Delary bruk är den största arbetsplatsen på sin ort. Det är också bekant att man inte är helt problemfri i Strömsnäs bruk. Problemen vid Emsfors har Eric Rejdnell grundligt redogjort för, och jag skall inte gå in på dessa. Jag tror också att man har stora bekymmer vid Göta bruk, som har 160 årsanställda. I Lessebo är det 50 anställda som berörs av nedläggningen. Jag skall i mitt anförande, liksom Rune Gustavsson, i huvudsak uppehålla mig vid Fridafors, eftersom bruket där ligger strax utanför Blekinges gräns mot Kronobergs län. Vid bruket arbetar, som tidigare sagts, 356 människor, varav de flesta är bosatta i Tingsryds kommun. Ungefär 85 personer i Olofströms kommun och ca ett tjugofemtal i Karlshamns kommun tillhör också dessa anställda. Det är säkert inte obekant för industriministern att vi i Olofström har mycket stora bekymmer med sysselsättningen, och att många människor har n under de senaste åren. blivit tvungna att flytta däri Fridafors, som ju ligger i Tingsryds kommun, är en liten ort med en befolkning på 382 invånare. Fridaforsfabriken har tillverkat papper i över 100 år, är ortens enda industri och har alltså under hela sin tillvaro helt dominerat tätorten. Man kan säga att Fridaforsfabriken är hjärtat, livsnerven, i orten Fridafors. Dör bruket, så dör också orten Fridafors, och det får inte ske. Vid årsskiftet 1953-1954 sålde den dåvarande ägaren Einar Hanson bruket till Skogsägarna. I köpet ingick en hel del skogsmark, 8 000-9 000 ha skogsmark. Den skog som tillhörde bruket utgjorde under många år en komplettering till detta både ekonomiskt och genom sin vedråvara. Men 1959 tog Skogsägarna över driften av skogsbruket, och därefter har Fridafors fått köpa sin ved till marknadsmässiga priser. Jag tror att man har köpt ved för ungefär 3,5 milj.kr. under innevarande år. Råvaruförbrukningen är till 70 26 baserad på returpapper, vilket är viktigt att framhålla. Vi behöver ju verkligen ta vara på de möjligheter som finns när det gäller återanvändningen av papper. Av den enligt Skogsägarna beräknade bristen på skogsråvara på 2 miljoner m? behöver Fridafors endast använda 1 96, ca 20 000 m?. Det är viktigt att understryka att användningen av returpapper är en från samhällssynpunkt viktig verksamhet. Men allra viktigast är nog att det här rör sig om en produktion som har framtiden för Bruket tar vidare 30 76 av sin energi från egen vattenkraft i Mörrumsån. Man använder dessutom motkraft, varför endast en tredjedel av energibehovet behöver köpas utifrån. En hypermodern reningsanläggning installerades för några år sedan; detta för att undvika att det känsliga laxvattnet i Mörrumsån nedsmutsas Södra Skogsägarna räknar i sin krisplan med att spara 100 milj.kr. Det här krispaketet innebär att man måste avskeda 830 medarbetare. Av dessa arbetar 356 personer i Fridafors. Förlusten i Fridafors beräknas i år uppgå till 5 milj.kr. För att kunna spara 5 90 av de 100 miljoner kronorna är man från Skogsägarnas sida alltså beredd att, enligt det här lakoniska meddelandet, offra 40 26 av de berörda arbetstillfällena och att dödförklara ett helt samhälle. Detta får bara inte ske! Länsstyrelsen i Kronobergs län säger också, som Rune Gustavsson tidigare har sagt, att Fridafors är den ort som skulle drabbas hårdast vid en nedläggning. Det är alltså stora svårigheter när det gäller arbetsmarknaden i Fridafors. Det är inte heller så lätt för Tingsryd att suga upp människor från Fridafors. Jag har tidigare varit inne på förhållandena när det gäller arbetsmarknaden i Olofström, vilken är mycket ansträngd. Volvo har i dagarna varslat om nedskärningar på personvagnssidan, vilket betyder en minskning av arbetsstyrkan med 150 man genom s.k. naturlig avgång. I så fall skulle man bryta den trend som under en kort tid inneburit att man kunnat nyanställa folk. L M Ericsson i Olofström har också problem. Utan att överdriva kan man här tala om stora problem. Människor känner sig osäkra på sin tillvaro i Olofström. Om bruket läggs ned kommer det att krävas mycket omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det skulle alltså bli mycket dyrare för samhället och innebära en mycket sämre lösning för alla som berörs av en sådan nedskärning än om Skogsägarna, staten och kommunen under ett par år går in och säkerställer den summa som behövs för att Fridafors skall kunna introducera sina nya produkter på marknaden. Lyckas den introduktionen kan fabriken bli lönsam. Det nya produktsortimentet kallas Fridafors FF och innebär att man har lyckats skapa en unik processteknik genom att man direkt i pappersmaskinen kan förse baskartongen med en plastbeläggning. Med den nya metoden är det även möjligt att anpassa produktsortimentet till olika användningsområden. Genom att det är möjligt att gå förbi ett led i konverteringskedjan till färdig produkt kan de nya produkterna bli ekonomiskt intressanta. STU - styrelsen för teknisk utveckling — har beviljat utvecklingsavdelningen vid Skogsägarna 500 000 kr., vilket belopp till största delen har gått till Fridafors. Det nya materialet, de vattenavvisande pappkartongerna, har testats inom t.ex. grönsaksområdet — sallad är väldigt känslig för förpackningar. Dessa försök har fallit väl ut, och man har fått en fast order på 40 000 kartonger. Hos Findus har materialet testats för fiskblock. Vidareutveckling av de redan framtagna produkterna ger öppningar även till helt nya Staten har 40 26 av aktierna. Industriministern säger i sitt svar: ”Någon formell möjlighet för mig eller regeringen att ingripa mot styrelsens beslut finns inte.” Trots att staten enligt riksdagens beslut har gått in med 500 milj.kr. och har 40 26 av aktierna har vi ingen möjlighet att påverka ett sådant här beslut. Det är för otroligt för att vara sant. Vi måste kunna ha den möjligheten. I det här fallet måste Skogsägarna ta tillbaka sitt nedläggningshot och tillsammans med staten lösa den ekonomiska investeringsplan som behövs under en period på ett par år, tills en utvärdering av de nya produkterna kan göras. Såväl SIF, SALF och Pappersarbetareförbundets representanter som företagsledningen är inne på att den möjligheten skall finnas. Det finns ingen VD vid Fridafors, utan man har en resultatchef. Vid samtal med denne framkom att han också är förvånad över att nedläggningsbeslutet kommer nu. 1976 hade man en förlust på 16 milj.kr., och nu är den 5 milj.kr. Man har stort hopp om att verksamheten inom ett par år skall bli lönsam, och så kommer då ett sådant här besked. Det är ca 1 000—1 500 människor som blir berörda om bruket läggs ned. Rune Gustavsson var tidigare inne på frågan om hur många leverantörer som blir berörda. Det är ett stort antal som är knutna till Fridafors — jag skall inte upprepa sifferuppgiften — men det är också många utanför. Jag har också talat med ledningen för Svenska Limämnesfabriken AB i Landskrona, och där vidhåller man att företagets leverans till Fridafors av 25960 av tillverkningen är helt avgörande för dess möjligheter att fortsätta. I detta fall hänger det företagets existens på Fridafors order. En pärmfabrik inom kommunen är beroende av leveranser från Fridafors, och den har 60 anställda. Sedan kommer service, banker och offentlig service givetvis att försvinna från bygden. Skolan i Fridafors har 30 elever i lågoch mellanstadiet i B-form. Eleverna trivs fint i sin skola och vill vara kvar i Fridafors. Många av eleverna har skrivit personliga brev till Södra Skogsägarna och talat om hur de upplever hotet att behöva flytta eller skjutsas i väg till en annan ort redan från skolgångens början. Kommunen har också investerat i en vattenledning som har kostat 4 milj.kr. Man har investerat i en affärsbyggnad för ca 715 000 kr., och den får man subventionera beroende på årsomsättningen. Det finns alltså ett fungerande samhälle i Fridafors. Enheten Fridafors har flest anställda av de enheter som berörs av nedläggningshotet, samtidigt som denna enhet visar upp den minsta förlusten. Dessutom har man en produktion som har framtiden för sig, och den kan om man lyckas inom några få år ge lönsamhet. Södra Skogsägarna har handlat cyniskt — statens representanter inkluderade — och har inte beaktat de konsekvenser detta utspel för med sig. Man har tidigare inom koncernen gjort stora felsatsningar och lagt ner mycket pengar i olönsamma projekt. De 500 miljonerna som staten har beviljat Skogsägarna i våras ger företaget ett speciellt ansvar att se till att en del av dessa pengar används så att Fridafors bruk får nödvändigt andrum och kan se huruvida de om ett par år lyckas få bruket lönsamt. Industriministern säger i sitt svar: ”Ett avgörande motiv för det statliga engagemanget i Södra Skogsägarna AB var omsorgen om sysselsättningen och utvecklingen på de orter som är beroende av företaget.” Man kan inte tro att det är sant när man då läser om att företaget helt enkelt skall lägga ner fyra bruk och göra 50 människor i Lessebo arbetslös 1. Är det förenligt med det uttalande som industriministern har gjort här att lägga ned Fridafors, som ändå har en framtidsproduktion? 2. Kan industriministern i dag ge något löfte om statens engagemang i Fridafors under ett par år? Det behövs inte så stora summor — bara 3—6 milj.kr., vilket skulle utgöra mellan 8 000 och 16 000 kr. per anställd. Detta är en mycket liten summa. Hur mycket av arbetsmarknadspolitiska åtgärder får man för de pengarna? Jag skulle vilja påstå att det är väldigt litet. Dessutom kan man inte mäta alla de konsekvenser av en nedläggning som samhället inte kan råda bot på, hur gärna vi än skulle vilja. 3. Har inte regeringen eller staten något inflytande över utvecklingen i ett företag där det statliga ägandet är 40 96?

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret — men det var ett negativt och intetsägande svar. Jag har frågat om vilka åtgärder statsrådet är beredd att vidtaga med anledning av nedläggningshoten mot bruken i Lessebo, Delary och Fridafors. Det svar statsrådet ger är att han inte är beredd att vidtaga några åtgärder alls och att strukturomvandlingen skall fortsätta ohämmat och oplanerat. Södra Skogsägarnas industrier dominerar helt sysselsättningen i de orter som nu hotas av nedläggningar. Effekten för dessa samhällen blir förödande, vilket tidigare talare har pekat på. Södra Skogsägarna köpte för några år sedan Klippans anläggningar i Lessebo. Man lade därefter omedelbart ned sågen och motiverade det med bristen på råvaror. Det finns fortfarande ett antal personer som ännu inte har fått annat arbete efter nedläggningen av sågen. Nu vill man lägga ned sulfitfabriken i Lessebo och ställa ytterligare ett antal människor utan möjlighet till försörjning. Även när det gäller andra industrigrenar är Lessebo ett hårt drabbat samhälle; man har besvär bl.a. med glasindustrin. Delary är ett litet samhälle som är helt beroende av sulfatfabriken, där ca 95 personer arbetar. Det blir långa pendlingsavstånd till andra arbeten, därest sysselsättningen i Delary försvinner. Delaryfabriken har också stor betydelse för fabriken i Strömsnäsbruk, som ligger ett par mil därifrån, eftersom stora delar av produktionen går dit för förädling. Södra Skogsägarnas företagsledning säger att innan förhandlingarna om Delary avslutas skall följderna för pappersbruket i Strömsnäsbruk utvärderas. Det meddelandet har sannerligen inte skapat lugn och ro bland de anställda i Strömsnäsbruk. Också de är nu oroade för framtiden. Fridafors är, som vi har hört här tidigare, ett litet samhälle som är helt beroende av bruket. Det har ett isolerat läge och lång väg till orter där sysselsättning eventuellt kan beredas. Tidigare talare har pekat på vilken produktion man har i Fridafors, och jag tänker inte upprepa deras synpunkter utan instämmer i vad Rune Gustavsson har sagt i den här frågan. Denna nya produktion bedöms få mycket stort användningsområde i framtiden. STU har bidragit med 500 000 kr. till utveckling av den. Fridafors har, vilket också har nämnts, en fin reningsanläggning och man svarar själv för två tredjedelar av sitt elenergibehov. 70 96 av råvaran är returfiber. Enligt uppgift vid ett stort möte i Fridafors måste man gå utomlands för att kunna tillverka den produkt som nu utvecklas vid bruket. Maskinen i Fridafors är den enda i Sverige som kan tillverka denna produkt på detta speciella sätt. Råvarubristen har åberopa nedläggningar i Kronobergs län. Det gällde sågen i Lessebo, och det har gällt andra sågar. Och det gällde fabriken i Böksholm. Hur är det då med bristen på råvara i Kronobergs län? Vi har enligt de officiella myndigheternas rapporter en underavverkning i länet på en miljon skogskubikmeter om året. Det räcker mer än väl för att hålla alla bruken i gång i Kronobergs län. Vad är det då brist på? Jo, det är brist på vilja att avverka mogen skog och s vid en rad tillfällen när det har varit tal om trygga sysselsättningen i fabrikerna. Och denna brist är häpnadsväckande. Samma människor som tacksamt tog emot 500 miljoner av skattebetalarnas pengar för att rädda sysselsättningen och företagen från konkurs vägrar att medverka till en avverkning som kan trygga jobben för de anställda och samhällenas fortbestånd. Utvecklingen visar att en strukturplan för skogsindustrin är helt nödvändig. Socialdemokraterna krävde en sådan vid behandlingen av ärendet om Södra Skogsägarna här i riksdagen under våren. Vilken vikt vi i mitt län tillmäter detta krav kan beskrivas med att länsstyrelsen allaredan vid två olika sammanträden med lekmannastyrelsen har behandlat frågan om Södra Skogsägarna och att länsstyrelsen försöker hitta en lösning på problemet. Nedläggningarna skulle få förödande konsekvenser för stora delar av Kronobergs län. Att företaget visar brist på ansvar är helt uppenbart — och det beklagar vi. Ett så stort företag skall visa ansvar för de anställda och för samhällena. Företaget ställer krav på de anställda och på samhällena men tydligen inga krav på sig självt. Men det är inte bättre att staten enligt mitt sätt att se också, utifrån den stora aktieportfölj som staten äger i detta företag, visar stor brist på ansvar för både samhällen och anställda. Regeringen kan inget göra, säger industriministern. Fru talman! Jag vill därför fråga industriministern om han anser det rimligt att detta stora företag, som verkligen är inne i en allvarlig kris och som mycket väl behöver en fast ledning, ännu inte har någon ordförande i styrelsen. Är statsrådet beredd att i kraft av de 40 90 av aktierna som staten äger tillse att Södra Skogsägarna omedelbart får en fungerande ordförande? Jag förutsätter, trots svaret, att statsrådet nu visar sig beredd att avvärja nedläggningshoten, så att rådrum ges för att rädda sysselsättningen och samhällena i Kronobergs län. Fru talman! Får jag också med anledning av Rune Gustavssons anförande säga några ord. Han riktade nämligen kritik mot centerns regionalpolitik — sådan den ter sig när den konfronteras med verkligheten. Han sade att det är orimligt att dessa små samhällen, där hela samhället är beroende av det företag som finns på orten, skall slås ut. Men vi har många sådana samhällen, och sådan blir verkligheten med centerns regionalpolitik. Jag delar denna kritik. Här lämnas hela samhällen åt sitt öde utan att vare sig bondekooperationen eller regeringen med en centerpartistisk industriminister i spetsen kan göra något för alla de människor som ser sin framtid hotad. Jag förmodar att Rune Gustavsson i dag djupt ångrar att han inte röstade på den socialdemokratiska reservationen när frågan om Södra Skogsägarnas framtid under våren 1979 behandlades i denna kammare. Om reservationen hade vunnit, hade situationen varit en helt annan för människorna och i de nu berörda samhällena.

Fru talman! Kjell Nilsson måste ha missuppfattat mitt inlägg. Jag riktade kritik mot den regionalpolitik som socialdemokraterna har fört och mot den regionalpolitik som riksdagen fattade beslut om i våras. Den är inte, som jag sade, relaterad till de problem som finns, utan det måste vara andra kriterier. Och, Kjell Nilsson, centern var ensam om att i den här frågan ha reservationer i arbetsmarknadsutskottets betänkande 1978/79:23. Vi begärde där att både Lessebo kommun och Tingsryds och Olofströms kommuner skulle flyttas upp och få del av det regionalpolitiska stödet. Men det var vi ensamma om. Om vår reservation hade bifallits, skulle det ha lett till att vi fått möjligheter att göra insatser på det här området. Vi har kritiserat det som i dag sker i dessa kommuner från Södra Skogsägarnas sida. Jag har också kritiserat det i mitt tidigare anförande. Jag har här i riksdagen framfört mina tankegångar om att vi inte kan hantera samhällen och människor på det här sättet, utan att vi gemensamt måste se till att sysselsättningen kan tryggas på dessa orter. Det gäller inte minst kommuner som Tingsryd, Fridafors och Delary, där det inte finns alternativa sysselsättningsmöjligheter. Där finns inga arbetstillfällen, och då är det enligt min mening samhällets uppgift att tillsammans med företaget se till att sysselsättningen tryggas.
Fru talman! Det är litet väl sent att nu skylla på den socialdemokratiska regionalpolitiken. Vi har ju haft borgerliga regeringar i det här landet under snart fyra års tid. Det är deras politik det gäller. Rune Gustavsson har i sin interpellation inte sagt ett dugg om att rädda den tillverkning som nu finns vid bruken. Han har sagt att det i stort sett är riktigt att genomföra denna strukturomvandling, men att man skall försöka skapa alternativ produktion. Men det är nu inte så lätt. Det är därför vi från socialdemokratiskt håll säger att vi måste ta fram en strukturplan för hela skogsindustrin. Vi måste kunna garantera sysselsättningen fram till att strukturplanen är klar, och därest man då konstaterar att några enheter på grund av ålder eller av annat skäl måste läggas ner, så skall annan sysselsättning finnas innan den gamla försvinner. Det är alltså dagens problem vi diskuterar, och i dag har vi ingen socialdemokratisk regering i det här landet — tyvärr.
Fru talman! Kjell Nilsson argumenterar mot någonting som han önskar att jag hade sagt. Men jag har klart deklarerat hur jag ser på den regionalpolitiska utvecklingen och vilka insatser som behöver göras. Men, Kjell Nilsson, våra mindre samhällen och våra glesbygder lider alltjämt mycket av den politik som socialdemokraterna förde. Skogsindustrins problem började under den socialdemokratiska tiden i början av 1970-talet. Jag har hävdat här att i de fall när produktionen inte kan fortsätta — som t.ex. när det gäller Fridafors och den ena av fabrikens maskiner, där man tappat huvuddelen av sin produktion — så måste man se till att någonting nytt skapas. Jag menar att då måste företaget och staten ställa upp, så att man kan utveckla detta.
Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort och säga att jag delar helt Rune Gustavssons kritik av den regionalpolitik som nu bedrivs, av vilken vi nu ser resultatet i vårt län liksom i andra län i vårt land.

Fru talman! Det var intressant att höra på de fyra riksdagsledamöter som nu varit uppe i talarstolen. Det finns ingen hejd på deras iver att rädda de fem nedläggningshotade bruken, samtliga tillhörande Södra Skogsägarna. Jag vill säga till dessa riksdagsledamöter att jag naturligtvis är glad för deras engagemang. Men om ni skall tas riktigt på allvar, då borde ni ha medverkat till att riksdagen före juluppehållet fattat ett beslut om att stoppa de planerade nedläggningarna tills regeringens aviserade proposition om den framtida skogsindustrins inriktning fått behandlas av partier, fackhga organisationer och riksdagens ledamöter. Det är ett okynne av Rune Gustavsson och övriga ledamöter att rösta emot ett sådant självklart krav. Det är arrogant mot människorna på de orter som är drabbade av nedläggningshot att förvägra dem denna rätt. Skyll er själva om politikerföraktet ökar! Ni säger att motioner enligt 3 kap. 15 §i riksdagsordningen endast kan lämnas när det handlar om landets ekonomiska situation. Om landets viktigaste basnäring sviktar, om tusentals människor och ett stort antal orter i landet drabbas, då är detta en ekonomisk fråga av större vikt för landet. Man behöver faktiskt inte ha några större ekonomiska kunskaper för att konstatera detta. Men det är tydligen så att partiegoismen skall gå före förnuftet. Den kyliga formalismen skall gå före människors rätt till utkomst och rätt att få bo kvar på De svar som industriminister Åsling nu lämnat är inte sådana att människorna på de drabbade orterna kan känna sig speciellt lugnade. Då återstår vad jag kan begripa endast den aktivitet som människorna i Småland kan utveckla för att förhindra nedläggningar och tvinga Södra Skogsägarna och staten att ändra sina planer. Industriminister Åsling säger i sitt svar att uppkomna problem får lösas på annat sätt. Det är inte första gången som herr Åsling har sagt det, och jag vill då fråga: På vilket sätt då? Finns det konkreta planer på ny produktion på de nu drabbade orterna, och vilken typ av produktion handlar det i så fall om? Emsforsarbetarna har utarbetat en diger rapport över brukets möjligheter att överleva. Jag tycker att det är beklagansvärt att landets industriminister inte har bemödat sig om att sammanträffa med Emsforsarbetarnas representanter. Redan för tre å fyra veckor sedan begärde man ett sådant sammanträffande, men herr Åsling har tigit som muren. Det minsta man kan begära är väl ändå att få ett ja eller nej till svar. Däremot cirkulerar en uppgift, som jag vill att herr Åsling kommenterar. Uppgiften gäller att herr Åsling på ett mycket tidigt stadium när man förberedde dessa nedläggningar hade kontakt med Södra Skogsägarna och också skulle ha sanktionerat de åtgärder Södra Skogsägarna nu vidtar. Denna uppgift cirkulerar alltså, och jag tycker att det kan krävas att herr Åsling antingen bekräftar eller förnekar dess riktighet. I Emsforsarbetarnas utredning säges följande i inledningsavsnittet: ”Ord borde verkställas i handling. När vi från företag och politikers håll hör att man skall vidareförädla inom vårt eget land, då tolkar vi dessa ord så att vi måste tillvarata alla uppslag, som kan ge nya produkter inom pappersoch massaindustrin och på så sätt bli konkurrenskraftiga. Eller menar man att man skall skövla vår svenska skog som utgör vår bästa råvarutillgång? Göra massa av den, låta andra länder tillverka papper och förädla det, så att vi sedan från utlandet kan importera de pappersprodukter vi behöver, och då till höga kostnader.” Jag kan svara Emsforsarbetarna att så kan det naturligtvis inte få vara. Men storfinansen har byggt upp sina förädlingsindustrier utomlands tillsammans med det internationella kapitalet. Där tas den svenska pappersmassan om hand och vidareförädlas och kommer sedan tillbaka till vårt land. Vad man kan fråga sig är om staten och bondekooperationen skall agera på samma sätt. Vad man kan fråga sig är om ett fåtal kapitalägare i fortsättningen skall ha bestämmanderätten över skogen och på vilket sätt skogen skall användas. Vad är då perspektivet under 1980-talet om storfinansen får som den vill och om det blir ett ja till kärnkraften? Enligt de uppgifter som Svenska cellulosao. pappersbranschföreningen, SCPF, har lämnat skall 60 pappersoch massafabriker läggas ner, och drygt 3 000 sågverk skall röna samma öde. Trots detta skall inte produktionen av papper och massa minska, snarare tvärtom. Däremot skall andelen sågtimmer minskas och mellan 15 000 och 20 000 jobb försvinna. Det skulle vara intressant att få en kommentar av industriminister Åsling till dessa prognoser och utvecklingsplaner för 1980-talet. Är det möjligen detta som herr Åsling menar när han talar om företagens lönsamhet? Då måste jag fråga: Lönsamhet för vem? Är det samhällsekonomiskt lönsamt att ha en alltmer ökande armé av arbetslösa? Är det verkligen nationalekonomiskt lönsamt att fortsätta en satsning på pappersoch massaproduktion, där varje mängd elkraft som underhåller 1 jobb i massaindustrin räcker till 27 jobb i snickeriindustrin och 30 jobb i trähusindustrin? Kan det verkligen vara samhällsekonomiskt lönsamt att lägga ned produktionen i Emsfors? Man har där under de senaste åren investerat 100 milj.kr. — siffran 65 milj.kr. har nämnts; men det här är den siffra jag fått — för att få fram nya förädlade pappersprodukter. T. o. m. den kapitalistiskt tänkande Rutger Martin Löf har sagt att Emsfors på sikt blir lönsamt. Emsforsarbetarna har visat att bruket kan bli lönsamt de kommande åren. Kan det vara lönsamt att exempelvis låta två vattenturbiner stå stilla i Karlshammar och Emsfors? Vad är det som utgör hinder för att installera en fiberåtervinningsanläggning i Emsfors, där investeringskostnaderna skulle betala sig inom ett år? Kan det vara överflöd på råvara som gör att man struntar i denna investering? Vad är det som gör att Delary skall läggas ned trots att bruket går med vinst? Kan det vara det förhållandet att man också på energiområdet är nära nog självförsörjande? Eller är det så illa ställt att man vill komma åt också Strömsnäsbruk? Delary och Strömsnäsbruk är ju två bruk som är beroende av varandra. Fridafors är ett återvinningsbruk. Det finns beslut på att man skall ta till vara använt papper för att återföra detta till bruken för nya pappersprodukter. Detta är ett bra beslut. Men tyvärr har man inte från statsmakternas sida följt upp beslutet så att man också organiserat vilka som skall svara för uppsamlingen. Om denna bit också klarades ut skulle Fridafors kunna leva kvar och också utvecklas. Återanvändning av papper skall ju öka väsentligt de kommande åren. Det kan då inte vara lönsamt att lägga ner ett av de få återvinningsbruk som finns i det här landet. Det har också när det gäller Fridafors nämnts den nya produkt som man fått fram där. Jag skulle också vilja fråga: Om det nu är så att Göta bruk inte är lönsamt, kan man då tänka sig att detta bruk görs om till ytterligare ett återvinningsbruk? Jag önskar även i det här sammanhanget få veta om det är så att Göta bruk har ett ofördelaktigt energiavtal som kostar bruket miljoner årligen. Enligt uppgifter skulle nämligen avtalet bygga på en kapacitet som bruket inte har i dag. Man betalar alltså för energi som man inte använder. LRF skulle också finnas med i bilden. Kan Nils Åsling eller möjligen Rune Nr 54 Gustavsson bekräfta eller dementera dessa uppgifter? Det skulle vara ; R Måndagen den intressant att få veta om de är riktiga. Fru talman! Det är inte fel på Göta bruk, det är fel på kapitalisterna. Så sade en processövervakare på Göta bruk, och jag vill instämma i detta. Jag har ställt ett antal frågor som kräver svar. Det finns enligt min mening ingenting som visar att det är nödvändigt att lägga ned de aktuella bruken. Tvärtom skulle det på sikt vara lönsamt att bevara och utveckla dem. Det är märkligt att landets industriminister, som representerar ett parti som i tid och otid talar om decentralisering, är beredd att så till den grad centralisera att tusentals människor berövas sina jobb och att orter och samhällen berövas sina enda industrier. Trots mastodonten Mönsterås borde det vara möjligt att låta de nu aktuella bruken komplettera denna mastodont. Men det krävs naturligtvis då på dessa bruk vissa förändringar, som jag tidigare har nämnt. Nu kommer mina sista frågor till Nils Åsling innan jag slutar mitt inlägg. Om Södra Skogsägarna trots allt sätter sina planer i verket, är då industriministern beredd att stoppa detta tills den aviserade propositionen om den framtida skogsindustrin fått behandlas av riksdag och andra berörda parter? Jag vill också fråga Nils Åsling när propositionen kommer. I tidningen Lands senaste nummer säger Nils Åsling i en stor intervju att den skall komma till hösten 1980. I andra sammanhang har det sagts att den kommer till våren 1980. Vilket är det riktiga?
Fru talman! Bertil Måbrink angrep, som han sade, de fyra riksdagsledamöter som hade talat före honom. Det var alltså jag själv, Eric Rejdnell, Margot Håkansson och Kjell Nilsson. För att spara tid skall jag svara för oss samtliga. Jag vill använda i stort sett de ord som Bertil Måbrink använde mot oss. Det är okynne och arrogans att tillgripa så enkla metoder som vpk försökte med förra veckan — att kasta fram en motion som vi av konstitutionella skäl inte kunde remittera till utskott. Nu försöker Bertil Måbrink och övriga från vpk bibringa berörda människor uppfattningen att deras sysselsättning — och brukens framtid — står och faller med den motionen. Eftersom motionen inte fick lämnas, skulle alltså nu sysselsättningen inte gå att rädda. Vpk-representanten kom med precis samma påstående när Kjell Nilsson, Margot Håkansson och jag var i Fridafors. Han begärde att den stora församling som där fanns skulle besluta att de närvarande riksdagsledamöterna skulle väcka en sådan motion. Vi hävdade då alla tre att vi av konstitutionella skäl inte kunde göra detta. Bertil Måbrink vet ju att den här motionen inte skulle ha blivit behandlad förrän nästa år. Om en motion väcks i januari nästa år blir den behandlad lika tidigt som denna skulle ha blivit; det vet Bertil Måbrink. Det är således inte av omsorg för en snabbare behandling, utan det är av taktiska skäl, som vpk har lämnat denna motion och sprider detta rykte, bl.a. nere i Fridafors.

Fru talman! Det är inte nog med att Rune Gustavsson sprider den här buskpropagandan nere i Smålands bygder, utan nu fortsätter han med sin buskpropaganda också här. Först och främst: Kryp inte bakom den där formalismen, Rune Gustavsson! Försök inte att använda motiveringen att det skulle vara konstitutionellt omöjligt att ta upp den här frågan! Ni säger att man kan använda den formen bara om det handlar om en stor ekonomisk fråga. Men den svenska skogsnäringen håller ju på att svikta. Det har jag sagt, och jag har redogjort inte bara för Södra Skogsägarnas planer utan också för planerna för NCB, Vänerskog och de stora privata skogsbolagen. Kanske 15 000-20 000 jobb eller flera kommer att försvinna under 1980-talet. Är det inte en ekonomisk fråga av oerhört stor vikt för det här landet? Jo, visst är det det! Sedan säger Rune Gustavsson att herr Måbrink mycket väl vet att den här motionen inte skulle ha kunnat behandlas före juluppehållet. Jo då, det hade den mycket väl kunnat, Rune Gustavsson — för det har vi kunnat göra med andra sådana här motioner, och andra förslag har mycket väl kunnat behandlas mycket snabbt. Vad motionen handlade om var att stoppa alla de planerade nedläggningarna tills vi fått en samlad plan för skogsindustrins framtid. Nu är det nämligen på det sättet att man riskerar att vissa av bruken försvinner innan den samlade planen kommer. Det föreligger, enligt uppgifter, planer på att nu snabbehandla ärendet och fatta ett beslut i MBL-förhandlingarna till årsskiftet. Man planerar att någon gång i mitten på nästa år påbörja avvecklingen. Under sådana förhållanden, Rune Gustavsson, varslar man om nedläggningen redan nu vid årsskiftet. Detta hade vi dock kunnat förhindra, om Rune Gustavsson och övriga riksdagsledamöter i den här kammaren hade ställt upp bakom motionen. Det är Rune Gustavsson som har okynne för sig och är hänsynslös och är en buskpropagandist. Det har han bevisat med sitt handlingssätt här, dels när motionen väcktes, dels med vad han nu har sagt.
Fru talman! Buskpropaganda, Bertil Måbrink, det är när vpk är ute och talar om att vpk exempelvis skulle ha räddat sysselsättningen i Fridafors. Vi riksdagsledamöter som var i Fridafors talade öppet om för de kanske tusen personer som fanns där vilken uppfattning vi hade i den här frågan och vilka regler som tillämpas. Sedan underkänner Bertil Måbrink hela talmanspresidiet.

Fru talman! Jag hoppas att de drabbade människorna på orterna Fridafors, Delary osv. fortsätter att jaga Rune Gustavsson med blåslampa så fort han dyker upp därnere! Det är vad Rune Gustavsson förtjänar. Nr 54 När det gäller spritpriserna gick det dock bra att få fram både proposition och motion över en natt. Då fanns det inga formella hinder; då kröp man inte 17 december 1979 bakom några bestämmelser. Visar inte det hur uppenbart felaktig och orimlig eta CC RM ati är? o sr se Rune Gustavssons argumentation är? Om åtgärder för Vi har inte sagt att vi kan rädda sysselsättningen med den här motionen. Vad vi har sagt är att man kan förhindra att nedläggningen påbörjas innan riksdagen har fått möjlighet att ta ställning till en samlad plan över hur skogsindustrin i framtiden skall se ut. Det var det som det handlade om och ingenting annat.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga, som gällde aviseringar om nedläggning av en rad skogsindustrier i Småland. Detta är allvarligt och bekymmersamt. Jag blev ännu mer bekymrad när jag läste den interpellation i detta ärende som framställts av Rune Gustavsson. Jag tyckte den kännetecknades av rena uppgivenheten — det var tal om nedläggningar och ersättningsindustrier. Det har lovats ersättningsindustrier i hela vårt land — från norr till söder, från öst till väst. Vi vet alla hur svårt det är med nyetableringar för att skapa S elsättning och aktivitet. När jag läste industriministerns svar måste jag tyvärr konstatera att det påminde mycket om Rune Gustavssons interpellation — interpellation och svar var liksom skräddarsydda för varandra. Det får inte vara kortsiktiga ekonomiska intressen som avgör framtiden för hela orter och deras befolkningar. Det får heller inte vara kallt beräknande krafter utan något verkligt socialt engagemang som skall bestämma framtiden för tiotusentals människor. Vi skall inte förleda någon genom att prata om alternativa jobb och om ett övergripande samhälleligt ansvar för en socialt acceptabel omstrukturering. Fru talman! Det har redan sagts mycket i det här ärendet i dag. Jag skall uppehålla mig vid ett av de bruk som berörts i den här debatten. Det gäller Emsfors bruk i Oskarshamns kommun i Kalmar län. Först vill jag då göra en rättelse. I min fråga nämnde jag att bruket har 210 anställda. Det är fel. Det har 243 anställda, och det gör problemet än större. Problemet gäller varslet om nedläggningen vid Emsfors bruk som till 60 96 ägs av Södra Skogsägarna och numera till 40 96 av svenska staten. Det här är ett gammalt bruk — det har redan sagts här i dag. Men det är inte av nostalgiska skäl som jag nu talar för bruket, ty det är sysselsättningen för de redan anställda och för dem som bör kunna få anställning i framtiden, och det är tron på nödvändigheten för samhället av en utveckling av svensk industri som ligger till grund för mitt engagemang. Det engagemanget har till stor del skapats av de människor som har nära anknytning till bruket. Det gäller de 13 fackliga organisationerna och deras företrädare, och det gäller företagsledningen på platsen. Brukets fackliga representanter har visat sig ha möjligheter att sätta sig in i de uppgifter som berör företagskoncernens beslutsmaterial på ett sätt som väcker beundran och inger respekt. Den konsultrapport som skulle vara koncernens papper på att driften vid bruket skulle upphöra smulade man sönder — säkert och bestämt. Man konstaterade felaktiga kalkyler och felaktiga utgångspunkter blandade med räknefel. Det gjorde att konsultrapporten fick föga värde. Men trots dessa konstateranden, som halvt om halvt måst tillstås av koncernledningen, står företagsledningen ändå efter de första MBL kontakterna fast vid sitt tidigare beslut — nedläggningshotet ligger kvar. Vad är det då som håller på att ske? Jo, omstrukturering och rekonstruktion av Emsfors bruk har redan skett. Det är detta som har pågått under de senaste två tre åren. Det har gjorts för att få det 250-åriga bruket att passa för 1980 och 1990-talen. Den långsiktiga sysselsättningstrygghet som industriministern i sitt svar förutsätter måste komma till stånd skall enligt Nils Åsling åstadkommas genom omstrukturering och rekonstruktion. Det har redan skett här. Det har investerats 65 miljoner i maskiner och byggnader under de senaste åren. Därtill kommer ca 35 miljoner för produktutveckling. Man har fått fram utomordentligt bra utrustning i maskiner som ger stor flexibilitet i produktionen. Det är en komplicerad maskinutrustning som det har tagit tid att köra in, och personalen har med glädje sett denna utveckling. Det har gått bättre och bättre på den senaste tiden. Man har tidigare varit orolig och frågande, när man såg att det blev förluster. Men då fick man svaret: Utveckling kostar pengar — vi tar igen förlusterna när produktionen kommer i gång. Sedan några månader har produktionen gått bra. Inkörningen, med vissa stopp i arbetsmaskiner, är över. Nu flyter det som det skall. Man var fram till det det oförklarliga nedläggningsvarslet full av optimism inför framtiden. Personal och bruksledning kände belåtenhet, och order började strömma in. Marknadsföringen höll på att byggas upp. Experimentbruket Emsfors hade lyckats. Engagemanget från personalen hade varit av stort värde. Vidareförädling av svensk pappersmassa till unika pappersprodukter för olika ändamål kan nu ske. När det gäller vissa produkter ligger man långt före alla andra i världen. Så, när klockan är fem i tolv, kommer beskedet: Man klipper av utvecklingen, man skall lägga ner. Den dåliga lönsamheten under utvecklingstiden får ligga till grund för koncernstyrelsens beslut. Kortsiktigt vill man inte avvakta det som några års utveckling och någon tids ytterligare marknadsföring kunde ge. 65 milj.kr. i investeringar kastas bort. 35 milj.kr. i produktutveckling kastas också bort. Order på order om provsändningar — det spelar ingen roll. Ett utomordentligt löntagarengagemang i produktutveckling och produktion spelar heller ingen roll. Hur reagerar de nya kunder man har skaffat, och hur går det med marknadsföringen, om det sägs att bruket skall läggas ner? Man undrar: Vad är det som finns kvar? Hur känner man det? Vad är löften värda? Var detta meningen, herr industriminister, med statens engagemang med 40 946 eller 500 miljoner skattekronor till Södra Skogsägarkoncernen? I dag har industriministern i svaret sagt att han och regeringen inte har formella möjligheter att ingripa. Industriministern har dock inte sagt att han och regeringen saknar reella möjligheter. Sådana möjligheter har ju ändå en regering, hur det än ser ut, om viljan finns. Vad är det med svensk industri — det må gälla stålverk, varv, verkstadsindustri, elektroteknik eller skogsoch pappersindustri? Vad har industrin sina möjligheter i? Jo, det är i utveckling, i innovationer, i vidareförädling av råvara och i nya produkter. Regering och riksdag anslår medel till styrelsen för teknisk utveckling. Styrelsen för teknisk utveckling går in och stöder olika projekt. Vi lämnar stöd till utvecklingsfonder. Vi lämnar företagarlån. Vi lämnar stöd till uppfinnare. Vi inrättar handelskamrar inom och utom landet för att vi skall kunna få fram, producera och sälja nya svenska produkter på världsmarknaden. Men att medverka, direkt eller indirekt, till en nedläggning av Emsfors blir precis tvärtom. Utvecklingskapital kastas bort. Befintlig exportproduktion försvinner. Vissa produkter som nu tillverkas måste fortsättningsvis i så fall importeras. Fru talman! Det skulle bli att köra utvecklingsdokumentationen om Emsfors som en film baklänges med ljud och allt — med andra ord helt obegripligt. I det här läget måste jag fråga: Förbereder regeringen någon proposition speciellt om vidareförädlingen av skogsprodukter som riksdagen kommer att få ta ställning till? Skulle det i så fall vara ett initiativ som skall jämföras med de krav på en strukturplan för svensk skogsindustri som socialdemokraterna har framfört? Låt mig också nämna ett annat projekt som rör Emsfors. Det har nämnts tidigare i dag och gäller brukets möjligheter till självförsörjning med elkraft. Bruket har i sin ägo två vattenkraftverk. Båda står stilla. Enligt Ångpanneföreningen, som väl kan dessa saker, skulle man med smärre investeringar få mycket god räntabilitet på nedlagt kapital. Man har räknat på olika alternativ: renovering av gammal anläggning, nyanskaffning eller automatisering. Man kan få ut 9 miljoner kilowattimmar per år. Räknat med nuvarande energipriser skulle vinsten efter avskrivning och räntekostnader bli ca 400 000 kr. per år vid en investeringskostnad på något över 5 milj.kr. Märk väl att då är räntor och avskrivningar redan gjorda. I den energisituation vi befinner oss i borde ju en sådan investering vara självklar. Det kan nämnas att för producerad vara vid Emsfors — papperstillverkning är energiintensiv — är energikostnaden ca 15 26 av produktionskostnaden. Ungefär hälften avser olja och hälften el. Som jämförelse kan nämnas att lönekostnaderna ligger på 22260 av produktionskostnaderna. Dvs. att energikostnaden är två tredjedelar av lönekostnaden. I stället skulle företaget självt kunna producera elkraften. Slutligen något om de antydningar som finns i industriministerns svar om annan sysselsättning lokalt, om bruket skulle läggas ned. Jag vet en hel del om detta som kommunalpolitisk företrädare i Oskarshamn, i vilken kommun Emsfors ligger. I Emsfors och Påskallaviks samhällen finns ingen annan industri. I Oskarshamns kommun finns inget annat arbete att anvisa för 243 pappersbruksanställda. I Mönsterås kommun strax söder om Emsfors, där f. ö. ett åttiotal av de berörda bor, finns inte heller något. De planerade stora utbyggnader som Södra Skogsägarna skulle göra i Mönsterås blev inte av, och det som gjordes — det var ändå en del — gav möjligheter till bortrationalisering av arbetskraft i stället. I Högsby kommun, som ligger västerut, finns heller inga jobb. De glasbruksarbetare som ville arbeta vid glasbruket i Björkshult men inte fick det längre, när bruket vägrades ett mindre statligt bidrag för sin fortsatta drift, väntar förgäves, tycks det, på de ersättningsjobb som skulle komma dit. Fru talman! I hela Kalmar län är sysselsättningsläget dåligt, och befolkningstalet i länet minskar. Om, som jag hoppas, utbyggnaden av kärnkraftverket i Simpvarp, Oskarshamn, kommer till stånd blir det en del jobb. För utbyggnaden blir det rätt många och för driften en del. Om det är dessa väntade jobb industriministern avser, när han talar om det kommande bättre sysselsättningsläget, är det i och för sig intressant.

Jag menar att vi kunde vara överens om att det är nödvändigt med papperstillverkning och massaindustri inom Sverige. Vi behöver pappersindustrin och i ännu högre grad en specialpappersindustri. Ett produktutvecklingsföretag som Emsfors bör ha en given plats här. Om det skall vara ett bolag inom eller utom Skogsägarkoncernen kan övervägas. Det finns, om regeringen så vill, olika möjligheter. Jag vill fråga industriministern såsom företrädare för hela regeringen om han är beredd att medverka härtill. Allra sist, fru talman! Jag har också hört talas om det som nämndes här tidigare, nämligen att de anställdas representanter själva ville träffa industriminister Åsling, när för ca en månad sedan deras arbetsplats existens sattes i fråga. Av någon anledning har de inte fått något svar på den framställning de gjorde. Det var synd. De har viktig information att ge industriministern. Mycket har kommit fram här i dag. Men tillåt mig, industriministern, att här direkt få överlämna den samling handlingar som företagsamma, energiska, pålitliga och ärliga pappersbruksanställda i Emsfors bruk har sammanställt. Jag ber att få överlämna dessa handlingar, fru talman.

Fru talman! Får jag först rent principiellt med anledning av den här debatten säga att det är ofrånkomligt att mitt svar på alla dessa frågor och mitt svar på de kompletterande frågor som kommit här under debatten måste bli ganska allmänt hållet. Det här är en principdebatt. Jag tycker nog att kammarens ledamöter måste vara medvetna om att i företagspolitiska frågor av den här karaktären och på det här stadiet kan det inte bli fråga om annat än en principdebatt. Det finns en benägenhet i dagens samhälle, från massmedia och från allmänheten, att betrakta de planer som företag tar fram för en diskussion enligt MBL och på annat sätt som definitiva. Det vore givetvis önskvärt, inte minst för svensk industris fortsatta utveckling, att preliminära planer inte togs fram till allmänt beskådande förrän man hade förhandlat färdigt planerna med de anställda. Debatten blir annars på det här sättet snedvriden. Risken är stor att man också spolierar möjligheter att hitta vägar att gå vidare, att rädda en marknad som man kanske skulle kunna rädda om inte planerna av kunder och allmänhet betraktas som definitiva. Min principiella inställning är också naturligtvis att vi inte i riksdagen kan föregripa MBL-förhandlingar. Företagen måste enligt gällande lag inleda förhandlingar när man planerar genomgripande förändringar i driften. Då är det också rimligt att riksdagen respekterar den ordning som riksdagen själv har uttalat sig för. Det är därför jag menar att debatten på det här stadiet knappast egentligen är meningsfull. Vi kan inte från riksdagens sida, lika litet som från regeringens sida, inskrida i parternas överläggningar eller sätta oss i styrelsernas och bolagsstämmornas ställe. Det är en primär konstitutionell slutsats man måste dra i debatter som dessa. Får jag så ge mig in på de mera konkreta frågeställningar som här rests. Rune Gustavsson beklagade riksdagens regionalpolitiska beslut. Det gör jag också. Det visar sig ju att den uppfattning centern hade beträffande stödområdesgränserna var väl grundad. Det bör kanske övriga debattörer här betänka. Rune Gustavsson efterlyser en problemorienterad regionalpolitik. Självfallet måste utvecklingen av regionalpolitiken gå i den riktningen att man finjusterar instrumenten till att bli alltmer orienterade utifrån den aktuella situationen i de regioner man har att beakta. Det är en strävan vi har. Men jag vill samtidigt vitsorda att vi naturligtvis har möjlighet att gå in i de bygder där sysselsättningsproblem uppstår även om dessa bygder inte har tillförts ett bestämt stödområde. Självfallet måste man också noga beakta de samhällsekonomiska konsekvenserna när man ger sig in i genomgripande strukturförändringar av den här karaktären. Jag förutsätter att de konsekvenserna nu beaktas när företaget, de anställdas organisationer och länsmyndigheterna samt kommunerna går in i överläggningar om hur man skall klara situationen. I det sammanhanget vill jag till Rune Gustavsson säga att jag tror att det trots allt på vissa av de här orterna finns möjligheter att lösa en del problem genom yrkesmässig rörlighet och arbetsmarknadspolitiska insatser. Jag är samtidigt medveten om att möjligheterna på andra orter är starkt begränsade. Inom industridepartementets regionalekonomiska enhet har vi gjort en analys och funnit att de största problemen uppenbart uppstår i Tingsryds kommun om de planer som företaget föreslår genomförs. Tingsryds kommun är en av det tiotal kommuner utanför de sex stödområdena som enligt länsstyrelsernas prognoser kan väntas få den mest negativa sysselsättningsutvecklingen inom industrisektorn. Om de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna visar sig vara otillräckliga för att på ett acceptabelt sätt lösa följderna av en planerad nedläggning motiverar det naturligtvis, som jag nyss sade, en insats från samhällets sida i form av regionalpolitiskt stöd till lämpliga investeringsprojekt i Tingsryds kommun. Jag har också kunnat notera att länsstyrelsen i Kronobergs län disponerar 500 000 kr. av det s.k. länsplaneringsanslaget. En stor del av de resurserna har satts av för ett skogsindustriprojekt, vars syfte bl.a. är att förbereda och underlätta en förestående strukturomvandling. Rune Gustavsson frågade mig också om regeringen inte — mot bakgrund av att vi inte har råd att ta till vara alla tänkbara utvecklingsprojekt — skulle kunna stödja en fond för produktutveckling inom Södra Skogsägarna AB. Detta är en fråga som bör aktualiseras av Södra Skogsägarna i samråd med de fackliga organisationerna. Jag är inte i dag beredd att ge något löfte på den punkten. Jag är bara beredd att vitsorda att allt som kan göras för att förnya produkter och skapa alternativa sysselsättningar är värdefullt, i händelse av att den här strukturplanen genomförs. Till Eric Rejdnell vill jag säga — det kan också gälla Birger Rosqvist att jag faktiskt inte erhållit någon inbjudan eller något önskemål från de anställda om ett besök eller en kontakt med Emsfors. Däremot har jag haft motsvarande kontakter på andra håll, vilket också lett till att jag planerar ett besök på de här krisplatserna under början av nästa år. Självfallet är jag öppen för alla slags synpunkter från och kontakter med de anställdas organisationer för att kunna ta del av deras önskemål. När det gäller Emsfors och Eric Rejdnells fråga är det principiellt så att styrelsen i ett företag är det organ som bestämmer hur en rekonstruktion och i vilken omfattning en omstrukturering skall ske. En utgångspunkt för det arbetet bör rimligen vara att bedöma de framtida effekterna av alternativa åtgärder utifrån koncernen betraktad som en helhet. Jag har att utgå ifrån att styrelsen i det här fallet övervägt de framtida förutsättningarna och därvid också förutsättningslöst bedömt enheternas möjligheter att bidra till en långsiktigt konkurrenskraftig utveckling och sysselsättningstrygghet för hela koncernen. Jag vill också påminna om — det kan också gälla som svar till Rune Gustavsson — att företaget enligt uppgift har tillsatt speciella arbetsgrupper, vari ingår företrädare för länsoch lokalmyndigheterna, för att söka finna ersättningsproduktion. Avsikten från industridepartementets sida är att ta upp en diskussion med företagsledningen för att överväga i vilken omfattning företaget kan medverka till att sysselsättningsproblemen löses. Vi vill alltså ha en hög beredskap här i samråd med länsmyndigheterna. Till Margot Håkansson vill jag säga, och det kan väl också gälla Kjell Nilsson, att jag hoppas att jag är offer för en missuppfattning. Man säger i ungefär likartade ordalag att det är otroligt att staten inte kan gå in och påverka styrelsens beslut när det gäller att uppta MBL-förhandlingar. Men hur skall någon företagsledning över huvud taget kunna ta ett ansvar om dess beslut kan upphävas av ett departement eller av en diskussion här i kammaren? Om så vore fallet skulle det inte vara möjligt att över huvud taget få en ansvarig företagsledning att verka.

Fru talman! Som alla hörde fick jag inget svar av Nils Åsling trots att jag faktiskt ställt ett stort antal frågor. Sedan en liten detalj bara, Nils Åsling: Det var jag som nämnde att Emsforsarbetarna hade begärt att få träffa industriministern. För ungefär en månad sedan tog de faktiskt kontakt med industriministerns sekreterare. Han eller hon — vem det nu var — lovade att Emsforsarbetarna skulle få ett besked, men något sådant har de inte fått. Industriministern talar om att man kan föra en principdebatt här. Ja, det tycker jag är bra.

Om det förslag som regeringen skall presentera i den här propositionen innebär en fortsatt låtgåpolitik, som i stort sett tillåter företagen att rumstera som de hitintills har gjort, kan jag förstå att den frågan inte är så viktig att Nils Åsling vill svara på den. Industriministern säger att man måste kunna tänka sig en viss yrkesmässig rörlighet på de här platserna, alltså i klartext: Vi måste här tillämpa flyttlasspolitiken. Det är innebörden av hans konstaterande. Det är litet märkligt med tanke på att centern här har motsatt sig flyttlasspolitiken sådan den tog sig uttryck under 1960-talet.

Fru talman! Industriministern säger att vi enligt lag inte kan föregripa MBL-förhandlingar här. Om då förhandlingar om en eventuell nedläggning aviseras bör vi väl ändå reagera. Snöbollen är ju redan på väg att rulla, och det är väl det som man är så orolig för. Situationen har påverkat också brukets kundkrets. En hel del av kunderna finns på exportsidan, som jag nämnde i mitt inledningsanförande här. Det är också riktigt — det vill jag verifiera här — att i förra veckan var fackets representanter här i riksdagshuset. Vid samtal vi haft påstår de att de har kontaktat industridepartementet med en begäran om att få träffa industri ministern. Men de hade ännu inte fått svar, så det uppstod väl något missförstånd därvidlag. Jag tycker ändå att i vad gäller Emsfors bruk och situationen som nu uppstår för denna lilla ort är det oerhört viktigt att man får diskutera på så tidigt stadium som möjligt. Låt mig bara ta ytterligare ett exempel i det aktuella fallet beträffande Emsfors. Det gäller de följdverkningar som kommer av att en nedläggning skulle bli ett faktum. Bruket utför inga transporter självt utan anlitar Bilspedition. Jag har frågat företaget vad en eventuell nedläggning av Emsfors bruk skulle betyda för det. Svaret blev att Emsfors bruk är en av deras största kunder med bruttofrakter för drygt 1,5 milj.kr. under 1978. Årets fraktkostnader lär ligga mellan 2 och 2,5 milj.kr. Det finns en liten sak till, som i och för sig har mycket stor betydelse, där jag gärna skulle vilja ställa en fråga till industriministern: Anser industriministern att Emsfors bruks exportandel på ca 75 milj.kr. är oväsentlig för vår handelsbalans? Droppen kan väl vara värd någonting. Jag vill också ställa en principiell fråga: Kan man säga att den innovationsverksamhet som bedrivs vid Emsfors bruk är av intet eller ringa värde för vårt land?
Fru talman! Industriministern säger att det finns en benägenhet i detta land att ta förslag om MBL-förhandlingar som definitiva beslut. Det är naturligtvis på det sättet att människor i orter, där sysselsättning och framtid hotas, vill agera så snabbt som möjligt för att kunna påverka besluten innan de är fattade. Det är en sund utveckling att man är ute så snabbt som möjligt för att lägga fram sina synpunkter på de problem som kan finnas i de olika företagen. Industriministern säger också att staten och regeringen inte skall gå in och påverka styrelsen. Vad jag har frågat är om industriministern, utifrån de 40 Zo av aktierna som staten äger, i varje fall ville tillse att styrelsen fick en ordförande. Det är ganska fantastiskt att detta stora företag, som är i allvarlig kris och har varit det länge, inte har en ordförande för sin styrelse. Det är anmärkningsvärt, och jag hoppas att statsrådet gör några försök att se till att man får en ledning för styrelsen. Jag menar också att staten och regeringen bör kunna påverka statens ledamöter i styrelsen, så att de ser till att företaget tar ett ansvar, vilket kan vara rimligt gentemot de anställda. Här har skattebetalarna gått in med stora pengar, och företaget bryr sig inte om sysselsättningen och tryggheten för dem som jobbar på bruken. Det är oansvarigt, och jag tycker nog att regeringen kan påverka de ledamöter i styrelsen som är valda av regeringen.
Fru talman! Jag sade i mitt inledningsanförande att i de framlagda planerna av Södra Skogsägarna när det gäller nedläggning och driftinskränkningar är det svårt att spåra något av regionalpolitiskt tänkande och hänsynstagande eller samhällsekonomiska synpunkter. Jag noterar att industriministern här har sagt att man skall noga beakta de samhällsekonomiska konsekvenserna och att han utgår från att detta kommer att ske under de överläggningar som nu skall hållas. Jag noterar också att industriministern säger att Tingsryd är en av de kommuner som kan få ett regionalpolitiskt stöd om inte de arbetsmarknadspolitiska insatserna räcker. På min fråga om en fond för utveckling svarar industriministern att den bör aktualiseras av företrädare för företaget och från facket. Jag vill i detta tolka in att industriministern har spelat över denna boll till Södra Skogsägarna och deras företrädare och själv inte ställer sig avvisande till denna tanke. Jag hoppas att detta industriministerns uttalande verkligen når fram till dem som nu skall handlägga detta ärende. Jag vill också understryka att det som skall ske här bör ske snabbt, eftersom det råder oro även med tanke på att vissa personer i nyckelfunktioner annars ger sig i väg, vilket skulle bli besvärande för företaget.
Fru talman! Inte fick jag så mycket besked i det första svaret. I mitt inledningsanförande ställde jag tre konkreta frågor, och jag måste tydligen upprepa dem. Det enda jag fick veta var att industriministern tyckte att vi hade missuppfattat saken. Men jag har faktiskt inte missuppfattat någonting, och jag menade vartenda ord jag sade. Jag anser att staten har ett mycket stort ansvar här och borde ha begagnat sina möjligheter, innan man gick ut med varslet om nedläggning, dels därför att vi har gått in med så mycket pengar, dels därför att vi äger 40 90 av aktierna. Jag menade alltså precis vad jag sade. Industriministern sade i sitt svar: ”Ett avgörande motiv för det statliga engagemanget i Södra Skogsägarna AB var omsorgen om sysselsättningen och utvecklingen på de orter som är beroende av företaget.” Därför ställde jag några frågor, nämligen för det första: Är det förenligt med detta uttalande av industriministern att lägga ner Fridafors, som har framtiden för sig, om man ser på att fabriken ändå har minskat sina förluster mycket och har en produkt som kan bli lönsam om ett par år? För det andra frågade jag: Kan industriministern ge ett löfte om ekonomiskt stöd till Fridafors? Vi har väl ändå inte vattentäta skott mellan departementen? Om inte Fridafors får fortsätta, måste ju arbetsmarknadsdepartementet ge Tingsryds kommun mycket större anslag, och människorna där kommer ändå att drabbas väldigt hårt. Vi kan aldrig klara av situationen, för det finns ingen arbetsmarknad att gå till i det området. Där finns ett Norrlandsproblem. Jag kan helt hålla med Kjell Nilsson när han uttalar kritik mot att ingen ordförande har tillsatts i Södra Skogsägarna. Såvitt jag vet är den vice ordförande som tjänstgör också ordförand i NCB, och det kan väl inte vara ett lyckligt sakernas tillstånd; då kan man kanske inte vara helt opartisk när man bedömer saker och ting. Tingsryds kommun kan gå in med regionalpolitiskt stöd, om inte de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är tillräckliga, sägs det. Men varför skall man gå in med åtgärder när man har möjlighet att få sysselsättning vid Fridafors bruk, som kan drivas vidare för den rimliga summan 3-6 miljoner, eller 8 000-16 000 kr. per anställd vid bruket? Varför skall man då ha en mycket sämre lösning? Jag vill gärna ha ett svar på den frågan.

Fru talman! Från den tidigare debattomgången blev det kvar en del frågor, som jag alltså nu vill svara på. Birger Rosqvist sade att det är angeläget att man inte bara talar om övergripande ansvar och vad som skall göras i industrifrågor utan också har konkreta lösningar på problemen. Ja, jag kan utan vidare vitsorda detta. Det krav på strukturplan som jag har mött också här i kväll från ett par talare är just denna typ av allmänt tal om vad man vill göra. Men när man närmare analyserar vad det innebär, är det knappast de konkreta åtgärder som erfordras för att klara strukturomvandlingarna som man kan beskriva i form av en övergripande strukturplan. Här är det för företagens skull nödvändigt att man inte bromsar upp en utveckling som är erforderlig för att säkra skogsindustrins fortlöpande utveckling och framtida konkurrenskraft. Jag vill också vitsorda vad Birger Rosqvist sade om att det är segt jobb att skaffa ersättningsindustrier och alternativ sysselsättning där det är ofrånkomligt. Lika fullt är det vad man måste ha hög beredskap för att göra i ett skede, när svensk industri står inför genomgripande strukturförändringar. Då är det enda verksamma medlet för att säkra sysselsättningen just att skaffa alternativa produkter. Vilka branscher det sedan gäller är kanske av underordnad betydelse. Det viktiga är att industrins förnyelse går vidare. I det sammanhanget frågade Birger Rosqvist mig om vi förbereder en proposition, som skulle främja skogsindustrins integration, dvs. utveckling mot en vidareförädling av den skogliga råvaran. Svaret på den frågan är ja. Möjligheten att säkra en vidareutveckling av skogsindustrin måste självfallet vara ett centralt mandat i den proposition om skogsindustrins framtid som vi har för avsikt att framlägga för riksdagen hösten 1980. Till Kjell Nilsson vill jag säga att detta med att garantera sysselsättning är en oerhört svår fråga. Kan företagen klara detta, är det angeläget att man hittar former för att säkra sysselsättningen. Men om staten skall göra det i några slags generella termer, stöter det ofrånkomligen på handelspolitiska restriktioner. Det är nära nog omöjligt att i en exportindustri såsom 147 skogsindustrin gå in med en eller annan form av subvention utan att det skapar handelspolitiska störningar, som kan bli mycket allvarliga. Detta med att Södra Skogsägarna AB inte har någon ordförande har uppkallat ett par debattörer till kommentarer. Men det är ju inte statens ordförande det är fråga om utan de enskilda skogsägarnas mandat. Självfallet skall inte staten blanda sig i den saken. Styrelsen fungerar enligt min mening även under vice ordförandens ledning. Det finns alltså ingen anledning för regeringen att ingripa i en annan parts interna angelägenhet. Bertil Måbrink tog upp en rad frågor. Bl. a. gick han in på frågan om energiavtalet för Göta bruk. Det kan sägas vara betecknande för denna debatt hur den på sitt sätt blir orimlig till sina konsekvenser, om vi här i kammaren skall föra en diskussion om enskildheter i företags affärer och dispositioner. Det är en angelägenhet som rimligen diskuteras i styrelserum och vid bolagsstämmor. Men det är verkligen inte en fråga som man tar upp till debatt i riksdagen, om man har någon respekt för de konstitutionella linjerna och kanske också för riksdagens arbetsformer. Till Eric Rejdnell vill jag säga att jag självfallet är medveten om att Emsfors exportandel inte är oväsentlig och att den utveckling som där har skett är av stor betydelse. Men det måste ändå vara företagets styrelse som gör den bedömning av Emsfors fortsatta verksamhet som bara en koncernstyrelse kan göra. Men vi får naturligtvis vara beredda att diskutera de sociala och samhällsekonomiska konsekvenserna av företagets dispositioner. När företaget har fört förhandlingar med de anställda och det har haft nödvändigt samråd med kommuner och länsmyndigheter får vi se vilka de framtida utvecklingslinjerna är och vad vi från samhällets sida kan göra för att bemästra de problem som kan uppstå. Rune Gustavsson noterade att jag var positiv till frågan om att ta vara på de utvecklingsprojekt som kan finnas. Frågan om en utvecklingsfond är alltså — jag vill understryka det — företagets och inte regeringens angelägenhet. Men självfallet har jag inget emot om företaget genom speciella arrangemang vill främja utvecklingen inom branschen eller i andra branscher för att säkra alternativ sysselsättning. Det bör vara företagets sak att tillsammans med de anställdas organisationer och länsmyndigheterna bedöma detta. Margot Håkansson är helt oförstående för mitt principiella resonemang — och det beklagar jag. Det är ett helt orimligt påstående hon gör när hon säger att staten skall gå in och ta ett ansvar i företagen. Staten, regeringen eller riksdagen kan naturligtvis inte överta styrelsernas roll. Det är ett helt orimligt för att inte säga principiellt mycket allvarligt krav som hon här ställer. Jag kan inte tro att Margot Håkansson har sitt partis stöd för detta krav. Det vore onekligen intressant att få veta om så möjligen är fallet. Jag tror inte heller att Margot Håkansson har sin partigrupps stöd i kravet på direkta subventioner — det må då vara till Fridafors eller till något annat företag. Går man in med direkta subventioner för att säkra en överlevnad, vilket kan vara önskvärt, får man också ha klart för sig att detta, som jag tidigare har sagt, skapar handelspolitiska komplikationer. Det finns all anledning att vi i denna debatt försöker klara ut vad som är riksdagens och regeringens roll och vad som är näringslivets uppgift och inte försöker blanda begreppen på ett sätt som gör all debatt om framtida näringspolitik i realiteten meningslös.

Fru talman! Är det någon i denna kammare som omöjliggör en konstruktiv debatt om skogsindustrin, så är det industriminister Nils G. Åsling. Han stod här före middagspausen och sade att vi skall föra en principdebatt. Men vad i Herrans namn har industriminister Åsling för principer när det gäller den svenska skogsindustrin? Jag har till industriministern ställt en rad konkreta frågor, men han svarar inte på dem. Det tycker jag säger allt om hur meningslöst det över huvud taget är att föra en debatt med Nils Åsling om dessa så oerhört viktiga frågor. Jag har exempelvis tagit upp SCPF:s prognoser för 1980-talet, som Nils Åsling mycket väl känner till. Där förutspås vad som kommer att hända med den svenska skogsindustrin, om skogsbolagen själva får rumstera om. Jag har bett Nils Åsling om en kommentar till detta, men tydligen har han ingenting att säga på den punkten, vilket måste bero på att han har samma uppfattning om utvecklingen som skisserats i prognosen. Jag vidhåller att det är alldeles orimligt att skogsföretagen skall få föregripa det regeringsförslag som kommer att läggas fram till hösten — det fick vi ju besked om nu. Nog borde väl regeringen säga ifrån till de berörda företagen och tala om att de får vara så vänliga och inställa sina planer tills de får ta del av regeringens och riksdagens förslag? Däremot bör naturligtvis såväl skogsindustrin som fackens representanter redan nu få framföra sina synpunkter på hur den framtida skogsindustrin bör se ut. Jag kan hålla med dem som säger att massaindustrin i det här landet är överdimensionerad och att den bör bantas ner. Jag delar helt den uppfattningen. Men detta kan definitivt inte få ske så oplanerat som man nu tänker genomföra det. Bör inte samma förhållande råda för skogsindustrin som det som gäller för folkkampanjen för avveckling av kärnkraften? Bör inte detta läggas upp på samma sätt som den kampanjen har lagts upp — något som vad jag förstår Nils Åsling inte kan vara okunnig om? Det skulle innebära att man avvecklar i den takt som man får fram alternativen. Men den frågan vill Nils Åsling inte diskutera.

Fru talman! Jag tackar för svaret från industriministern att han anser att 75 milj.kr. i export är värt någonting. Det var ett värdefullt svar i den här debatten. Låt mig också ta upp frågan om den yrkesmässiga rörligheten, som statsrådet Åsling berörde i sitt inlägg före middagsuppehållet. Statens styrelserepresentant i Södra Skogsägarna säger i en intervju i senaste numret av Skogsindustriarbetaren på frågan om vad man skall råda de människor som berörs av nedläggningarna: ”Var och en har ju själv frihet att lösa sina egna problem —-—-=—-. En viss rörlighet på arbetsmarknaden skadar nog inte. Vi får väl lära oss att flytta.” Enligt tidningen tillägger han — som väl är, skulle jag vilja säga: ”Samtidigt ska alla goda krafter ställa upp: Samhället, facket, och i princip också företaget måste ta tag i frågan med all kraft.” Jag undrar om Rutger Martin-Löfs uttalande kan vara till någon större tröst för dem som drabbats. Och är det så att man menar att också samhället skall ställa upp, då tycker jag att det skall ske på ett tidigt stadium. Vad slutligen gäller den uteblivna inbjudan till industriminister Åsling från Emsfors bruk, så är den ordnad nu. Enligt fackets representant Stig Svensson, som jag varit i telefonkontakt med under middagsuppehållet, var det meningen att inbjudan skulle ha överlämnats till Nils Åsling vid fackets besök här uppe. Nu har jag dels från Stig Svensson, dels från ekonomichefen vid bruket fått bekräftat att inbjudan kommer att översändas nästa vecka. Platschefen har jag inte kunnat nå i kväll, eftersom han är på väg till Frankrike för att sälja brukets produkter — han har inte givit upp ännu.

Fru talman! Industriministern tycker att jag ställer orimliga frågor. Jag för min del tycker att svaren är betydligt orimligare. Jag tror inte att man kan föra en principdebatt utan att ta med de verkliga problem som människorna på de berörda orterna lever med dagligen och troligen också på natten. Många av dem är givetvis redan väldigt störda, därför att de inte vet hur det blir med framtiden. Vi var tidigare i debatten ett par tre stycken som talade om Fridafors. Jag har försökt att påvisa att det faktiskt inte är så stora förluster företagen går med. Samhället måste vidta flera och dyrare och för människorna sämre åtgärder. Det kan inte vara så vattentäta skott mellan departementen att man inte resonerar om vad som är bra och vad som är dåligt, något som jag tror att vi måste göra här i riksdagen också. Jag har inte menat att vi skall gå in och ta över styrelsens befogenheter, men de statliga representanterna i styrelsen måste tänka litet längre och protestera litet tidigare när det gäller sådana här nedläggningsplaner. Vi har ett läge där man år 1976 gått från en förlust på 16 milj.kr. till 5 milj.kr., där man har ett försäljningsvärde på 91 milj.kr., varav 38 miljoner går på export, och där man tror att företaget på två år kan vara nästan lönsamt och därefter kanske kan gå ihop. Man begär bara en nådatid på två år. Skall man då från samhällets sida sätta in andra arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska åtgärder, vilka i stor utsträckning är dömda att misslyckas? Skall man utarma en bygd som inte har mer än en industri? Jag anser att det är dessa frågor vi måste diskutera i riksdagen, även om jag inte begär att industriministern skall kunna lova dessa pengar nu. Men jag måste faktiskt kunna ställa dessa frågor och även frågan om huruvida varken staten eller regeringen har något inflytande över utvecklingen i ett företag där staten ändå äger 40 90 av aktierna.
Fru talman! Bertil Måbrink tycker att han inte får svar på sina frågor. Jo, han får svar på sina frågor, men sedan reser han en rad påståenden som jag egentligen inte har någon anledning att närmare kommentera. Frågan om Cellulosaföreningens prognoser har jag över huvud taget ingen anledning att ta upp i detta sammanhang, därför att det är en fråga som Cellulosaföreningen får svara för. Jag skriver inte under på Cellulosaföreningens prognoser, eftersom vi i industridepartementen har ett eget beslutsunderlag för våra dispositioner. Sedan säger Bertil Måbrink att man inte skall föregripa ett regeringsförslag. Nej, det är riktigt att det är önskvärt, men han är litet motsägelsefull, då han samtidigt säger att man borde avveckla i en takt där man har alternativ. Ja, men det är inte säkert att alternativen finns inom den här branschen, utan uppgiften är ju, om strukturplanen helt eller delvis blir realiserad, att skaffa alternativ i andra branscher. F. ö. framgår inkonsekvensen i Bertil Måbrinks framställning av att han säger att det finns en överkapacitet i branschen, dvs. att alternativen redan är intecknade. Till Margot Håkansson vill jag säga att jag har en viss förståelse för att man hemma i valkretsen har krav på sig att ställa de här frågorna. Men låt oss allvarligt betänka konsekvenserna av om vi i fråga om alla företagsproblem vi har skall gå in och ställa krav av den art som Margot Håkansson redan har ställt, dvs. att regeringen skall ge direktiv till enskilda företags styrelser om hur dessa skall agera. Vem är det då som tar ansvaret? Vem bär upp det företagsekonomiska ansvar som skall vara drivfjädern i företagen? Hur klarar man detta rent konstitutionellt? Vi måste ändå ägna dessa principiella frågor en liten tanke, eftersom vi i den här kammaren rimligen har ett ansvar som sträcker sig något utöver vad som kan gälla i andra fora. Min fråga står kvar, naken: Finns det stöd från Margot Håkanssons egen partigrupp för kravet på att man skall agera på det sätt hon talat för och gå in och täcka förluster i enskilda företag på det sätt som Margot Håkansson tydligen förespråkar? Finns det inte stöd i den egna partigruppen för så långtgående principiella krav tycker jag att man skall vara mycket försiktig med uttalanden här i kammaren.

Fru talman! Före middagspausen har flera talare påpekat hur intetsägande det interpellationsoch frågesvar som vi nu behandlar är. Jag vill tillägga att det är ett skolexempel på hur industrins krisfrågor brukar behandlas av industriministern här i kammaren. Jag vill belysa det med exempel hämtade ur en likartad interpellationsdebatt i närliggande frågor för drygt en månad sedan. Den osäkerhet som präglar Södra Skogsägarnas industriföretag i Småland gäller också för skogsägarföretaget Vänerskogs industrier i Värmland. Hotet om nya uppsägningar vid bruken Deje och Åmotfors är lika överhängande i dag som när krisen uppmärksammades i kammaren för drygt en månad sedan. Nyligen har Vänerskog i ett brev till skogsägarföreningens medlemmar påpekat att Deje och Åmotfors fortfarande inte är lönsamma och klart sagt ut att om lönsamhet inte kan visas snabbt så måste strukturåtgärder vidtas. I ett interpellationssvar om den värmländska skogsindustrin den 12 november svarade industriministern ungefär som han gör i dag: ”Inom båda företagen pågår analysarbete för att finna vägar till ökad lönsamhet. Resultatet av det arbete som nu pågår inom företagen föreligger inte ännu, och de produktionsoch sysselsättningsmässiga konsekvenserna kan därför varken överblickas eller kommenteras f. n.” I dag ges samma svävande besked om Södra Skogsägarnas bruk i Småland. Om bruken i Värmland sade Nils G. Åsling den 12 november att det är ”ofrånkomligt att det uppstår sysselsättningsproblem som måste lösas på något sätt”. I dag har oraklet talat om Småland och sagt följande: ”Jag bedömer det som ofrånkomligt att det härvidlag på kort sikt kan uppstå vissa sysselsättningsproblem. Nödvändiga struktureringsåtgärder bör emellertid inte förhindras. Uppkomna problem bör lösas på annat sätt.” Är det så industriministern för en principdebatt? Var finns principerna? Här går tusentals bruksarbetare i Småland och Värmland och bävar för sin närmaste framtid. Här sitter kommunpolitiker med stora skälvan inför utsikten till betydande avfolkning och ekonomiska problem. En liten fingervisning har industriministern kommit med i debatten den 12 november. Då sade han att i själva verket ”är varken planering eller finansiering några strategiska områden inom näringspolitiken i dag, utan det är helt enkelt lönsamheten”. Men vilken lönsamhet? Skall den Åslingska industripolitiken beakta den lönsamhet som de anställda vid Emsfors bruk har lagt fram material om i den rapport som Nils Åsling är så motvillig att ta del av? Eller är det bara kapitalägarlönsamhet, bara kortsiktig lönsamhet, som skall få råda? Hur långt skall centraliseringen fortgå inom den svenska skogsnäringen innan vi får tillfälle att ta ställning till en samlad lösning för hela landets skogsindustri? Skall vi först låta ett fåtal beslutsfattare centralisera och lägga ner för att sedan säga till de arbetslösa i Delary, Emsfors, Deje, Fridafors och Åmotfors att de kan plocka kottar, renovera stugor, sälja varm korv till turister eller ta förtidspension? Hur många värdefulla och nya investeringar skall offras för denna centralisering innan något görs? Det har talats om centerpartiets decentraliserande industripolitik här före pausen i debatten. Vad menar centern med decentralisering i det här sammanhanget?

Fru talman! Alla tycks vara överens om att Södra Skogsägarnas nedläggningsplaner är en tragedi för de anställda och för de bygder som drabbas. Längre än så sträcker sig emellertid inte enigheten. När man kommer till frågan hur man förhindrar dessa nedläggningar — eller åtminstone skapar rådrum åt de anställda — är industriministern märkbart tomhänt och handlingsförlamad. Man kan nästan i likhet med Birger Rosqvist tala om uppgivenhet. Samma uppgivenhet präglar helt följdriktigt också den centerpartistiske riksdagsmannen från Kronobergs län, det i detta sammanhang hårdast drabbade länet. Rune Gustavsson nöjer sig nämligen i sin interpellation i stort sett med att räkna upp alla de faktorer som gör att företagsledningen anser att s.k. strukturella åtgärder måste vidtas. Detta mynnar sedan ut i en lätt resignerad fråga om vilka möjligheter industriministern ser att skapa alternativ sysselsättning i de drabbade orterna. Det är alltså fråga om ett accepterande av Södra Skogsägarnas planer. Inte ett ord om att nedläggningarna kanske borde stoppas! Inte ett ord om att man kanske borde utreda de samhällsekonomiska konsekvenserna av eventuella nedläggningar. Och det är egentligen ganska egendomligt, för här har ju faktiskt centerpartiet sitt livs chans att i praktisk handling omsätta ibland diffust prat om lokalsamhällen och decentralisering. För det handlar ju ytterst om att rädda väl fungerande små lokalsamhällen och förhindra en gigantisk centralisering av skogsindustrin. Så en sak till. Det här gäller naturligtvis främst de fem nu nedläggningshotade bruken. Men höjer man blicken en bit över horisonten, så finner man att Södra Skogsägarna faktiskt har fler ganska gamla, ganska nedslitna inlandslokaliserade bruk, och på de bruken sprider sig nu osäkerheten, sprider sig nu rädslan — delvis underblåst av dunkla uttalanden från företagsledningen. Vems tur är det nästa gång? frågar man. Vad kommer att hända med min arbetsplats? Vad kommer att hända med min kommun? Otryggheten sprider sig som ringar på vattnet. Det här får naturligtvis många och obehagliga konsekvenser. En mera påtaglig sådan konsekvens är att de anställda — inte bara på de nu nedläggningshotade bruken utan också på de andra — så smått börjar se sig om efter andra sysselsättningar. Den ene kvalificerade yrkesarbetaren efter den andre försvinner till jobb på andra håll. Och så får företaget ett skäl till för nedläggning eller nedskärning: brist på yrkesutbildad arbetskraft. Det är alltså fråga om en ond cirkel, som till synes obevekligt leder till företagets och bygdens död. Det är ett perspektiv som är sär: ilt skrämmande för mig, som kommer från en kommun med en av Södra Skogsägarnas största anläggningar inom sina gränser, nämligen Markaryds kommun med Strömsnäsbruk. Detta är en utveckling som vi socialdemokrater inte vill åse stillatigande. Vi kräver därför: För det första: Se till att de skogsägare som inte avverkar tillväxten verkligen kommer att göra detta! Det är djupt omoraliskt att företag läggs ned med motiveringen att råvara fattas, samtidigt som vi vet att virke står och förfares ute i markerna. För det andra: Utarbeta först en strukturplan för hela skogsindustrin! Det skulle hindra en mängd onödiga nedläggningar och skapa lugn och arbetsro i många fabriker som då kan fortleva. Det skulle också ge möjligheter till utveckling av de innovationer som man nu arbetar med på en del av de nedläggningshotade bruken. Fridafors är ett exempel på det. Nu vet jag emellertid att industriministern inte kan tillmötesgå de kraven. Men skulle han inte här i kväll åtminstone kunna ge de anställda vid de bruk som inte är akut nedläggningshotade någon form av garanti?

Fru talman! För Lars Hedfors är tydligen formuleringarna i min interpellation mer intressanta än de problem som finns på de olika orterna. Det är så, Lars Hedfors, att jag har tagit upp den här frågan utifrån den situation som finns, och jag har ställt frågan: Om det inte finns sysselsättningsmöjligheter vid de nedläggningshotade företagen, vilka ersättningsin dustrier finns det då? Vi måste hela tiden arbeta för att trygga ningen, och om det inte finns förutsättningar för att lösa sysselsättningspro blemen med den nuvarande produktionen, måste vi hitta någonting annat. Detta är utgångsläget. Centerriksdagsmännen i Kronoberg och i Blekinge har tagit upp denna fråga direkt med ledningen för Södra Skogsägarna och framställt krav, som vi hoppas skall kunna accepteras. Det skulle leda fram till att utvecklingen vid dessa industrier skulle kunna gå en ljus framtid till mötes. Sedan är det rätt intressant att notera att nu — 15—20 år efter det att centern började att arbeta hårt för regionalpolitiken och decentraliseringen — kommer även socialdemokraterna med sådana krav. Jag förstår att det smärtar många socialdemokrater i dag, bland andra Lars Hedfors, att nu tvingas inse att det var centerns linje när det gäller regionalpolitiken och decentraliseringen som var den riktiga. Socialdemokraterna ångrar i dag djupt att de under hela 1960-talet så frenetiskt motarbetade de krav som centern då ställde.
Fru talman! Faktum kvarstår i alla fall, Rune Gustavsson, att det i interpellationen i huvudsak talas om alla de skäl som man kan åberopa för att vidta de här strukturella åtgärderna. Man talar där om den växande konkurrensen från utlandet, den bristande lönsamheten, den nya lågkonjunkturen, den begränsade tillgången på råvaror osv. Sedan står det också: ”Från skilda håll görs därför den bedömningen att en strukturomdaning inom skogsindustrin är oundviklig.” Och interpellationen mynnar ut i frågan: ”Vilka möjligheter ser sta srådet att skapa alternativa sysselsättningsmöjligheter i de orter som drabbas av de aviserade strukturella åtgärderna inom Södra Skogsägarna AB?” Frågan är alltså inte om orterna drabbas, utan det sägs: de orter som drabbas. Om Rune Gustavsson vill aktivt arbeta för att trygga sysselsättningen i de här orterna och har framställt krav på det, skulle man kunna fråga: Vilka är de konkreta åtgärder som Rune Gustavsson vill vidta för att trygga sysselsättningen på de här orterna? De konkreta åtgärderna har vi inte hört talas om.
Fru talman! Det här anförandet av Lars Hedfors understryker ytterligare att det inte är fråga om problemen som sådana utan att det är formuleringarna i min interpellation som Lars Hedfors är intresserad av. Det är de frågeställningar som jag har pekat på som är aktuella och det är de som är anledningen till den här situationen. Sedan till frågan vilka de konkreta åtgärder är som jag vill vidta. Jag redovisade ju dessa i mitt förra inlägg. Jag har ställt den frågan till direktören vid Södra förbundet. Jag har ställt frågan också till industriministern här i dag, vilken har ställt sig positiv till en fond, som skall användas för att utveckla de produkter som man nu arbetar med. Den fonden kan vara en form av förlusttäckningsbidrag medan man försöker att få rätsida på produktionen vid de olika företagen. Detta är en konkret åtgärd. Men jag har inte funnit att vare sig Lars Hedfors eller andra socialdemokrater har föreslagit någon annan konkret åtgärd än en strukturplan för skogsindustrin. En sådan löser inte de här problemen.
Fru talman! En strukturplan kanske inte direkt löser alla problem, men den ger, som jag sade tidigare, de anställda ett rådrum — den ger tid att arbeta fram alternativ. När det gäller Rune Gustavssons fond för produktutveckling tror jag inte att man räddar de här bruken från nedläggning med hjälp av en sådan fond. Jag tror att det vill till helt andra åtgärder. Det är just den här strukturplanen som kan ge rådrum för de anställda.

Fru talman! Förändringar i samhället äger ständigt rum. Det gäller inte minst på näringslivets område. Genom förändringar, rationaliseringar och strukturomvandlingar har dagens Industrisverige möjliggjorts. Omdaningen av samhället har inte alltid skett smärtfritt. De människor som drabbas när företag försvinner eller minskar sin verksamhet upplever detta självfallet som mycket negativt. Särskilt markant är detta för orter som har endast en stor industri inom sitt område. När det gäller de frågor som här diskuteras vill jag beröra endast Emsfors bruk. Underlaget för förslaget till MBL-förhandlingar om nedläggning av Emsfors bruk har framtagits av en konsult. I konsultrapporten har man konstaterat att underskotten varit mycket stora och att det inte anses möjligt att uppnå lönsamhet, i varje fall inte på kort sikt. Emellertid vill jag här anföra några synpunkter, som måhända kan påverka ett nedläggningsbeslut. Det är känt att stora satsningar under de senaste åren redan har gjorts vid Emsfors bruk. Ca 65 milj.kr. har investerats. En ny pappersmaskin — PM 1—- har tagits i drift. Att så snart efter en stor investering föreslå en nedläggning kan bedömas såsom förhastat, särskilt med tanke på att en så komplicerad maskin som en pappersmaskin kräver inemot två års inkörningstid, innan man kan se vad den går för. Under oktober och november månader i år har verkningsgraden för denna pappersmaskin nått upp till en nivå där den skall och bör ligga, nämligen en verkningsgrad på mellan 80 och 85 26. Dessa uppgifter fanns inte tillgängliga när konsultuppdraget redovisades. Vid de inledande MBL-förhandlingarna framkom att visst siffermaterial i konsultrapporten inte var helt korrekt. Rapporten speglade en alltför negativ utveckling för Emsfors bruk. Om nu det material som de fackliga företrädarna tagit fram är riktigt, så kommer Emsfors bruk redan under år 1981 att gå med vinst. Förlusten för 1980 anses bli obetydlig. Eftersom det i dagens läge är svårt att få en klar bild av situationen vid Emsfors bruk är det angeläget att allt görs för att underlaget för besluten blir så riktigt och korrekt som möjligt. Att generellt begära statligt stöd så fort någon bransch eller företag råkar i kris behöver inte alltid vara den bäst framkomliga vägen. Men vad som är angeläget är att beslutsunderlaget är så riktigt som möjligt, och i detta sammanhang har staten självfallet också ett ansvar. Industriministern sade att han förutsätter att styrelsen i sin bedömning blickar in i framtiden och ser hur branschen i dess helhet skall klara sig framöver. Jag för min del förutsätter att såväl styrelsen som staten gör allt för att beslutsunderlaget i det här fallet skall bli så korrekt som möjligt. Att framtidsutsikterna vid Emsfors bruk inte är så negativa som konsultrapporten givit sken av visas av såväl företagsledningen som de anställda vid bruket. De har uppenbarligen en okuvlig tro på brukets framtid. Man har inte resignerat, utan man har tagit fram ett underlagsmaterial som tyder på fortsatt och lönsam drift vid Emsfors bruk, och detta förhållande tycker jag bör tillmätas rimlig vikt vid bedömningen inför det slutliga beslutet.
Fru talman! Bara ett par korta kommentarer. Här har nu vitsordats att den inbjudan från Emsforsanställda som jag skulle ha fått inte har kommit — på grund av något missförstånd har den blivit fördröjd på vägen och kommer nästa vecka. Det kan ju vara skäl att notera detta, och jag skall med intresse se vilka möjligheter jag har att träffa de Emsforsanställda för närmare diskussioner. Lars Hedfors kräver här tvångsavverkning för att säkra råvarutillförseln tillindustrin. Det vore intressant om socialdemokratin mera precist gick in på sitt förslag i det avseendet. Innan man kan föra en meningsfull diskussion om detta bör socialdemokratin ha preciserat hur man vill ha tvångsavverkningen upplagd. Annars blir alltså diskussionen inte särskilt meningsfull i sammanhanget. Får jag till sist beträffande kravet på en strukturplan säga, att detta är ju närmast en lek med ord. Vad är det vi diskuterar här? Jo, det är en strukturplan som Södra Skogsägarna har framlagt för de anställda för närmare förhandling. Tror någon att en annan form av strukturplan skulle se annorlunda ut? Menar man det innebär det ju att man över huvud taget ifrågasätter om företagens styrelser kan veta hur en strukturplan skall se ut utifrån företagets situation eller om det finns någon annan institution här i landet som så att säga kan bedöma vad som är bäst för de skilda företagen. Jag tror inte det. Även om man gjorde en landsomfattande strukturplan, vilket möjligen leker någon i hågen, skulle man därvid självfallet vara tvungen att utgå från varje företags bedömning av sin egen situation — annars skulle planen vara meningslös och verkningslös.

Länsplaneringen i Kalmar län syftar till att klargöra hur de regionalpolitiska målen för arbete, service och milj skall nås. En av länsplaneringens viktigaste uppgifter är härvid att samordna utbyggnaden och inriktningen av olika verksamheter i länet. Planeringen skall sålunda medverka till att insatser inom olika samhällssektorer samlat ger en så god effekt som möjligt inom resp. region i fråga om tillgång på arbete, service och god miljö. Härigenom får man en så effektiv användning som möjligt av begränsade ekonomiska resurser. Riksdagens beslut om regionalpolitiken innebär bl.a. att länsplaneringen görs mer konkret och åtgärdsinriktad. När sysse ättningsproblem uppstår i regioner med svåra strukturproblem inom näringslivet måste tyngdpunkten i arbetet med att lösa dem bygga på initiativ i länen från företag, kommuner och länsorgan. Länsstyrelsen har därför tilldelats särskilda medel för att vidareutveckla åtgärdsförslag som redovisats i länsplaneringen. Vad gäller skogsindustrins råvarubehov är det välkänt att det på flera håll i landet råder brist på råvara till skogsindustrin. Bristen på råvara beror på att det i vissa delar av landet råder en överetablering av skogsindustrin i förhållande till den årliga skogstillväxten. Virkesförsörjningen har dessutom försvårats genom att avverkningarna de senaste åren har legat klart under den årliga skogstillväxten. Virkespriserna spelar en avgörande roll för virkesutbudets storlek. Den uppgång i priserna som har skett under innevarande virkessäsong torde därför bidra till att öka virkesutbudet till skogsindustrin. För att stimulera virkesutbudet på kort sikt beslöt riksdagen våren 1979 om ett tillfälligt gallringsbidrag under år 1979. Gallringsbidraget har lett till ett ökat utbud av skogsråvara till framför allt massaindustrin. För att på längre sikt stimulera till ett ökat utbud av virke har en kommitté tillkallats med uppgift att föreslå åtgärder i syfte att möjliggöra ett ökat virkesutbud inom ramen för den årliga tillväxten i skogen. Av avgörande betydelse i detta sammanhang är utformningen av skogsbeskattningen. Några ytterligare åtgärder. för att öka virkesutbudet är f.n. inte aktuella. På frågan om vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att säkerställa sysselsättningen i vissa nedläggningsdrabbade orter i Kalmar län vill jag hänvisa till de uttalanden jag tidigare i dag har gjort som svar på interpellationer av Rune Gustavsson m.fl. Vi följer med stor uppmärksamhet utvecklingen i länet, och självfallet skall alla tillgängliga arbetsmarknadspolitiska medel sättas in för att underlätta de omställningsproblem som kan uppstå.